Herr talman! Den 2 augusti i år invaderades Kuwait av Irak. Det var en oprovocerad aggression. Redan samma dag fördömde FNs säkerhetsråd invasionen och krävde att Irak omedelbart skulle dra tillbaka sina trupper. Irak och Kuwait uppmanades att omedelbart inleda förhandlingar. Den resolutionen ledde inte till något resultat, och säkerhetsrådet antog den 6 augusti en resolution om ekonomiska sanktioner mot Irak. I denna senare resolution uttrycker säkerhetsrådet sitt bekymmer över att den första reservationen inte följts och att Iraks invasion av Kuwait fortsätter. Säkerhetsrådet uttalar sin beslutsamhet att få slut på Iraks invasion för att återupprätta Kuwaits suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Rådet fäster uppmärksamheten på sina skyldigheter enligt FNs stadga att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vidare bekräftar säkerhetsrådet den naturliga rätten till individuellt och kollektivt självförsvar som svar på Iraks väpnade attack mot Kuwait. Den svenska regeringen handlade nu mycket snabbt. Redan den 7 augusti utfärdade regeringen en förordning om vissa sanktioner mot Irak. Regeringen har sedermera begärt riksdagens godkännande av regeringens förordnanden om tillämpning av lagen om vissa internationella sanktioner i fråga om Irak. Utrikesutskottet föreslår nu att riksdagen skall bifalla regeringens proposition om sanktionerna mot Irak. Samtidigt understryker utskottet vikten av att regeringen inom FNs ram söker alla de möjligheter till fredlig lösning av konflikten som kan finnas. De sanktioner som påbjudits av säkerhetsrådet måste få möjlighet att verka fullt ut. Sedan utskottet skrev detta har säkerhetsrådet fattat beslut om att alla nödvändiga medel får användas för att förmå Irak att dra sig tillbaka från har Irak chansen att göra det. Självfallet hoppas vi alla att Irak skall utnyttja denna möjlighet. Då är det viktigt att sanktionerna får fortsätta att verka. Det är också viktigt att Sverige i tal, skrift och handling visar sin solidaritet med de beslut som FNs säkerhetsråd har fattat. I stort sett tycker jag också att så har varit fallet. Regeringens ställningstaganden har föregåtts av samråd i utrikesnämnden och kontakter med partiledarna. På den punkten finns bara det undantag som Per Gahrton har tagit upp i denna debatt, nämligen det brev som Sveriges statsminister sände till Saddam Hussein, ett brev som under de senaste veckorna har blivit både diskuterat och kritiserat. Inget samråd med oppositionspartierna hade föregått brevets tillkomst. Det är väl ingen hemlighet att folkpartiet liberalernas partiledare har efterlyst en rad förtydliganden av vad som står i brevet. Han har också i viss utsträckning fått sådana förtydliganden vid utrikesnämndens sammanträde. Han har även riktat allvarlig kritik mot sammankopplingen i brevet mellan Iraks ockupation av Kuwait och Det är självfallet angeläget att också lösa den palestinska konflikten. Men en sak är klar: en sådan lösning har inte kommit ett steg närmare genom Iraks aggressionskrig mot Kuwait. Per Gahrton frågar nu av någon anledning folkpartiet om vi anser att gisslan skulle ha offrats eller om Sverige skall sända krigsförband till området. På det vill jag svara att vi inte har haft några invändningar mot att ett brev skrevs. Däremot har vi framfört synpunkter på och kritik mot hur brevet var utformat. Vad gäller frågan om Sveriges svar på den senaste resolutionen i FNs säkerhetsråd vill jag säga att jag helt kan ställa mig bakom de uttalanden som statsministern och utrikesministern har gjort om vad Sverige är skyldigt att göra i ett sådant fall. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jan-Erik Wikström var betydligt mer lågmäld i sitt anförande än vad moderaterna var i sin generalattack mot regeringen. Men han framförde ändå en kritik som gör att jag vill påminna om att jag kommenterade statsministerns brev redan i utrikesutskottet. Partierna hade ju kännedom om detta brev. Därför kan jag också skriva om det i vår reservation. Vi visste ju vad som stod i brevet. Först begärde jag information om innehållet i brevet, och senare samma dag fick partierna den informationen. Den hade utrikesutskottet omedelbart kunnat skaffa sig om man hade velat. Innehållet i brevet hade ju redan spritts ryktesvägen. Det hade alltså funnits möjlighet för utrikesutskottet att under handläggningen av ärendet seriöst diskutera statsministerns brev och ta ställning till det i stället för att tjuvhålla på det och skapa denna konstlade enighet som inte alls har hållit. Herr talman! Jag vet inte om jag skall fortsätta att vara regeringens försvarsadvokat i detta sammanhang. Regeringen har uppenbarligen ingen egen försvarsadvokat i denna debatt, något som tycks behövas. Min roll är alltså något ovanlig. Om jag vore statsminister skulle jag nog ta de initiativ som jag i den rollen har befogenheter att ta för att åstadkomma en ganska radikal strukturrationalisering av regeringspartiets företrädare i utrikesutskottet. Ingen av dem tycks ju ens försvara regeringens politik. Hur skulle då detta brev till Saddam Hussein ha skrivits för att uppnå sitt syfte? Har Jan-Erik Wikström en aning om vilka komplikationer det innebär att på detta sätt närma sig en av Mellanösterns, kanske världens, mest hårdföra diktatorer? Vi vet alla att det är vad det handlar om. Vi vet också vilka medel regimen har använt för att hålla sig vid makten i 22 år samt vilka förhållanden som råder där. Innan jag tillsammans med representanter för de flesta övriga partier -- bl.a. en folkpartist som folkpartiet senare har behandlat på ett skandalöst sätt -- reste till Irak, sade jag och andra att detta var en balansgång på slak lina. Antingen balanserar man på den slaka linan eller också struntar man i de svenska medborgarna där nere, om man vill ha sina fingrar helt rena. Jag tycker faktiskt att Ingvar Carlsson eller hans brevförfattare har lyckats ovanligt bra med att skriva ett brev som dels fyller den funktionen, dels och samtidigt är helt hållbart inför en offentlig kontroll. Innehållet i brevet står också i överensstämmelse med viktiga grundsatser i svensk utrikespolitik. Det är ett skickligt skrivet brev som innehåller dessa två syften vilka det inte är helt lätt att förena.

Herr talman! Per Gahrton söker varje tillfälle att komma åt socialdemokraterna via repliker med mig och Eva Björne. Det skall nu inte lyckas. När utrikesutskottet behandlade den här frågan var den svenska gisslan ännu inte hemma. Vi hade självfallet allt intresse av att i utskottet agera så att vi inte försvårade möjligheterna för Sverige att få hem gisslan. När debatten om Ingvar Carlssons brev sedan har brutit ut, en debatt som Per Gahrton på nytt tar upp i dag, har jag påpekat att vi har en avvikande uppfattning på framför allt en viktig punkt och vill få förtydliganden på en rad andra punkter. Om vi skulle ha framfört synpunkter på hur brevet hade bort utformas, så skulle vi ha lämnat dem till regeringen om den hade efterfrågat sådana. Vad gäller möjligheterna att utforma ett brev som behagar Saddam Hussein är jag övertygad om att Per Gahrton är oöverträffad.

Herr talman! Iraks invasion av Kuwait är det senaste exemplet i historien på hur en tyrannisk självhärskare med hjälp av krigshandlingar och militärt våld försöker utöka sin makt. Det är ett mönster som vi dess värre har sett gå igen under århundradenas lopp. Men i dag måste man uppfatta detta som något oerhört primitivt och något som Världssamfundet med all kraft måste reagera mot. Drabbade är människor som lever i Kuwait och som utsatts för våldshandlingar och terrorhandlingar av olika slag. Drabbade är också Världssamfundet och ansträngningarna att skapa en internationell rättsordning som skall trygga relationerna mellan folken. Det som ändå ger en skymt av hopp i den kris som Saddam Hussein och Iraks övervåld mot Kuwait har skapat är att FN kanske för första gången någonsin har kunnat agera och verka på det sätt som var avsikten när Världsorganisationen bildades. Ur den synpunkten valde Saddam Hussein tidpunkten för sitt angrepp illa.

Vår förhoppning är naturligtvis att den här konflikten skall kunna lösas utan ytterligare blodsspillan och att de åtgärder som har vidtagits från FN skall visa sig tillräckliga. I dag känns det hoppet kanske något större än det har gjort under tidigare månader. Det här är en viktig utrikespolitisk fråga, dels därför att ett land har förlorat sin frihet och människor där drabbats hårt, dels därför att det är en test på Världssamfundets förmåga att stävja våldsverkare av det slag som Saddam Hussein representerar. Här i Sverige stänker det dock i ankdammen. Debatten här handlar inte om hur vi på det mest kraftfulla sättet skall kunna stödja FN när det gäller att agera på ett ansvarsfullt sätt. I stället diskuterar vi formuleringar i brev. Centerpartiet har inte deltagit i den kritikstorm som har riktats mot Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein. Det beror inte på att vi tycker att detta brev i alla avseenden var fulländat formulerat. Brevets utformning var inte av det slaget att jag skulle ställa mig bakom ett betänkande från utrikesutskottet som gick ut på att analysera situationen i Mellanöstern. Å andra sidan kan vi inte finna att brevet innehåller enskilda punkter som på ett oacceptabelt sätt strider mot Sveriges åtaganden gentemot FN och Världssamfundet i övrigt vad gäller Irakkrisen. Det är ofrånkomligt att brevets syfte, nämligen att möjliggöra för den svenska gisslan att få komma hem, också har satt sin prägel på dess utformning. Det är något som vi inte bör förvåna oss över. Även om brevet således inte speglar den bild som vi skulle vilja ge av situationen i Mellanöstern i alla dess delar, anser vi inte att brevet är så förgripligt att det finns anledning att här föra en lång debatt om dess innehåll. Framför allt beklagar vi att en del ganska överdrivna kommentarer kring brevet har bidragit till att ge utlandet en uppfattning om att detta brev till sitt innehåll skulle ligga betydligt närmare Saddam Husseins syn på situationen än vad som faktiskt är fallet. En del av de missuppfattningar som nog har uppstått i utlandet kring innehållet i statsministerns brev tror jag man kan säga beror på det sätt på vilket brevet har kommenterats i den svenska debatten. När man hör Per Gahrton från denna talarstol, då förstår man att den stora konflikten inte utspelas kring Persiska Viken utan i Sveriges riksdags utrikesutskott. Den stora skurken i dramat heter inte Saddam Hussein utan Stig Alemyr. Att göra det här till en fråga som i huvudsak rör Sveriges riksdags utrikesutskotts behandling av en motion undertecknad av Per Gahrton är kanske att rikta fokus något fel. Per Gahrton har från denna talarstol anklagat utrikesutskottet för tjänstefel i och med att man inte med vederbörlig utförlighet har kommenterat hans motion. Det har naturligtvis inte begåtts något tjänstefel. Per Gahrton har en betydande erfarenhet av riksdagsarbete både som företrädare för miljöpartiet och tidigare som företrädare för folkpartiet och borde ha läst tillräckligt många utskottsbetänkanden för att veta att det inte alls är ovanligt att motioner blir ganska summariskt behandlade. Det är alltså långt ifrån regel att alla motioner blir föremål för en utförlig diskussion i utskotten. Vad som är ett krav är att utskottet tar ställning till motioners yrkanden, och det har naturligtvis skett också i detta fall. Det är utskotten som bedömer om det finns anledning att göra en längre utläggning med anledning av det som står i motionerna. I detta fall bedömde utskottet att det inte var lämpligt. Motivet för den bedömningen har redan anförts av Jan-Erik Wikström. När vi slutbehandlade vårt betänkande rådde en ganska känslig situation med hänsyn till att den svenska gisslan ännu inte hade kommit hem. Vi fann det inte lämpligt att Sveriges utrikesutskott under trycket av den situationen skulle göra en grundlig analys av läget i Mellanöstern. En stor majoritet i utskottet nöjde sig därför med att ställa sig bakom regeringens yrkande i propositionen. En lika stor majoritet avvisade miljöpartiets förslag att göra andra ställningstaganden. Därmed är Per Gahrtons motion korrekt behandlad, och han har ingen anledning att klaga. Efter detta hoppas jag att vi skall kunna ägna vårt intresse, inte åt Per Gahrton utan åt Saddam Hussein och konflikten i

Herr talman! Det faktum att utrikesutskottet inte utförligt har diskuterat det som står i miljöpartiets motion innebär inte att vi generellt sett vill försöka begränsa debatten kring situationen i Mellanöstern. Det vore en orimlig uppgift och en orimlig ståndpunkt. Tvärtom är det viktigt att den här frågan diskuteras grundligt. Men i utskottet ansåg vi inte, som jag redan har framhållit, att det var lämpligt att utskottet, samtidigt som gisslan väntade på att få åka hem, gjorde ett utförligt uttalande där vi i olika delar analyserade situationen i Mellanöstern. Vi tyckte att det fanns lämpligare tillfällen att föra den diskussionen, t.ex. här i kammaren i dag. Det har vi också gjort. Det är bara beklagligt att så mycken tid har åtgått till att diskutera, inte vad som faktiskt sker i Mellanöstern och vad vi skall göra åt det utan hur en motion från miljöpartiet borde ha hanterats.
Herr talman! Här har förts en viss debatt om krisen i Mellanöstern. En sak fattas dock, men det kanske bättrar sig. Ingen från regeringspartiet har i sak försvarat regeringens agerande. Genom det agerande som Pär Granstedt i sin egenskap av vice ordförande i utskottet är medansvarig för har det under en tid skapats en konstlad bild av enighet i den här frågan mellan de fyra stora partierna, en enighet som miljöpartiet och vänsterpartiet på något sätt står utanför. Sanningen är dock att det finns ett betydande mått av enighet i sakfrågan mellan fyra partier i en annan kombination, nämligen mellan socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Det är den reella majoriteten i frågan. Carl Bildts och Bengt Westerbergs partier utgör en minoritet som har skapat problem för trovärdigheten i svensk utrikespolitik över lag. Om denna debatt bidrar till att ge en riktig bild av situationen, då har den faktiskt fyllt en funktion.

Herr talman! Jag hoppas att Karl-Erik Svartberg också inser att vi har yrkat bifall till utskottets hemställan och att vi är helt ense med övriga partier om de resolutioner som här skall godkännas. När vi i utrikesutskottet diskuterade den här frågan, Karl-Erik Svartberg, då var innehållet i Ingvar Carlssons brev inte känt. Vi ville få del av det, men detta var inte möjligt just då. Att vi nu diskuterar brevets innehåll och talar om vad vi anser är negativt i brevet samt redovisar det i brevet som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett brev som en medlem i FN skickar till Saddam Hussein, tycker jag att vi har full rätt till. Jag är ingen megafon för Carl Bildt när jag gör det, utan jag framför de åsikter som jag och mitt parti står för.

Herr talman! Jag reste mig inte för att begära ordet utan för att instämma. Jag ber alltså att få instämma i Karl-Erik Svartbergs anförande. Eftersom han därefter har hunnit hålla ytterligare ett anförande, ber jag att få instämma också i det. Hans anföranden var utmärkta och klargörande, och det tackar jag för.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan omringades detta hus av uppretade lärare som inte ville låta sig kommunaliseras. I dag skall vi ta ställning till fortsättningen -- ett nytt bidragssystem för skola och vuxenutbildning. Nu som då -- för ett år sedan -- saknas de mål som motiverar förändringen. För det är väl inte så att Göran Persson söker förändring bara för förändringens skull? Varför kommunalisera? Varför lägga om bidragssystemet? Varför öka de lokala politikernas makt? Vad syftar förändringarna till? Är det för att öka elevernas kunskaper? Om det vore så väl ändå. Om det är någonting som borde debatteras, men som inte debatteras vare sig här i riksdagen eller i massmedierna, är det frågan om vilka kunskaper eleverna skall ha när de lämnar skolan. I dag avslår riksdagen troligen -- för jag vet inte vilken gång i ordningen -- ett gammalt moderat krav som innebär att det av skollagen skall framgå att skolans viktigaste uppgift, överordnad andra uppgifter, är att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Därmed blir budskapet otydligt. Allt blir lika viktigt. Därför ser det ut som det gör i många skolor. Lärare, föräldrar och elever lämnas i sticket. Att driva fram förändringar utan att först ha klara mål för skolan ger inga positiva resultat. Att ändra i organisationen är en yttre handling som kanske för en tid döljer bristen på innehåll. Tomma tunnor skramlar som bekant mest, och i skolpolitiken har det rasslat till en del under Göran Perssons styre. Det är ju när man lägger ut ansvar som mål och läroplaner blir särskilt viktiga. Om utformningen av läroplanerna vet vi dock ingenting. Nu har Göran Persson förelagt riksdagen två propositioner där han skjuter frågan om innehållet framför sig. Riksdagen förväntas effektuera beslut om ramar. Regeringens proposition flyttar ansvar från en central politisk nivå till en lokal politisk nivå. Skolan blir fortsatt politikerstyrd. Systemfelen består och om utbildningens innehåll och kvalitet finns inga tankar från regeringshåll. Situationen, problemen i skolan, är inte lärarnas fel. Det är regeringens, systemets, fel. Vad Sveriges elever, föräldrar och lärare behöver är en politik som sätter kunskap och kvalitet i centrum, som i tydliga mål och läroplaner lyfter fram skolans huvuduppgift och som syftar till att varje elev skall utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Det är t.ex. inte rimligt att det i en obligatorisk skola finns sådana brister i undervisningen som påtalas i den nationella utvärderingen av skolan. Bristerna är särskilt stora när det gäller ämnena samhällskunskap och religionskunskap. Enligt rapporterna saknas i var femte klass antingen religionskunskap eller samhällskunskap eller t.o.m. båda ämnena fram t.o.m. april månad i årskurs 5. I delar av den naturvetenskapliga undervisningen är bristerna också stora. De ''mjuka'' ämnena biologi och zoologi tas upp, medan ''hårda'' ämnen som fysik, teknik och kemi är ovanliga. De ämnen som åsidosättes är ämnen lärarna tycker det är svårt att undervisa i. Rapporterna bestyrker faran med blockläsning -- vissa ämnen och moment skjuts åt sidan. De visar också på nödvändigheten av tydliga mål och läroplaner som lyfter fram skolans huvuduppgift och på vikten av att lärarna har goda ämneskunskaper. Skolministern vill inte diskutera rapporterna. Det framgick tydligt av gårdagens frågedebatt. Skolan behöver ett reformprogram. Men inte ett reformprogram som endast rör om i organisationen, utan ett reformprogram som stärker undervisningen och förbättrar elevernas kunskaper. Det behövs därför för det första mål som lyfter fram att skolans huvuduppgift -- överordnad andra mål -- är att ge kunskaper och färdigheter. Det måste skapas en balans i skolans olika åtaganden så att inte skolans huvuduppgift skjuts åt sidan. För det andra behövs det tydliga läroplaner som gör det möjligt för lärarna att verkligen nå målen. För det tredje måste det klart utsägas att en likvärdig utbildning också innebär att varje elev skall ha rätt att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. För det fjärde bör det finnas reella möjligheter för elever och föräldrar att välja skola. Placering i en skola skall ses som ett erbjudande och föräldrarna skall ha rätt att bestämma. Då kan vi få ett verkligt föräldraengagemang i den valda skolans liv och undervisning -- en skoldiskussion i varje familj. Denna rätt att välja måste klart och tydligt slås fast. Det är märkligt att inte detta är självklart i Sverige! Planmonopolet på skolans område måste överges. Ett val av en fristående skola skall vara lika självklart som ett val av en offentlig skola. De fristående skolorna skall inte ses som något ''vid sidan av''. Skollagen skall ange fristående skolor som likvärdiga, som ett jämbördigt alternativ. Dessa skolor skall ha samma ekonmiska förutsättningar som de skolor som drivs i kommunal regi. Det måste bli slut på diskrimineringen av de fristående skolorna! För det femte behövs ett statsbidrag som följer elevens val av skola. Det statsbidragssystem vi i dag skall ta ställning till är ett steg i rätt riktning. Det är schabloniserat och därmed förenklat. Det grundläggande systemfelet består dock i och med att politiska beslut och inte den enskildes val avgör till vilken skola eleven hänvisas för sin skolgång. Utskottet gör visserligen ett tillkännagivande när det gäller val av skola och begär ett lagförslag, vilket är ett genomslag för kravet att kunna välja skola. Men när det gäller utformningen av statsbidraget förblir skolan politikerstyrd. Vi moderater anser att statsbidraget skall följa eleven till den skola föräldrar och elev väljer -- offentlig eller fristående. Då blir möjligheten att välja en möjlighet för alla. Konkurrens mellan olika skolor skulle också både stimulera skoldebatten och kvaliteten. En ''icke vald'' skola får ju en mycket tydlig signal om att det är dags att göra något åt saken. Det är dags att förbättra kvaliteten. För det sjätte bör eleverna kunna välja ämnen efter intresse. Det är särskilt viktigt på högstadiet. För det sjunde behövs betyg som anger kunskaper och färdigheter. Betygen kan inte förbigås när man diskuterar olika sätt att styra och utvärdera skolan. Visst är det positivt att de relativa betygen äntligen skall försvinna. Hade vi moderater fått bestämma hade detta system aldrig införts. Det är positivt att skolministern säger sig vilja ha ett bättre betygssystem. Men skolministerns tal är tvetydigt. Fortfarande skall betyg ges först på högstadiet. Om betygen skall ge information och stimulans då måste betygen föras in tidigare i skolan. Det är oroande att frågan om betygen dragits i långbänk. Det är oroande att den expertgrupp som skolministern gett sitt stöd uttalat att antalet betygssteg skall minska, att egenskaper som kreativitet och samarbetsförmåga skall ingå i betygsättningen och att betyg endast skall ges från högstadiet. Ett bra betygssystem visar respekt för kunskap och för elevernas arbete. Vi vill ha betyg och fler betygssteg som visar vad eleverna kan. För det åttonde måste vi ha en lärarutbildning som ger lärarna gedigna ämneskunskaper. Därför måste den bygga på ämnesstudier och ge en tillräckligt lång utbildning i varje ämne. Lärarna bör inte heller undervisa i för många ämnen, för det gör det svårt för dem att hålla kunskaperna aktuella och intressanta. Bland det viktigaste för att få en undervisning av hög kvalitet är en bra lärarutbildning! Få saker torde oroa föräldrar så mycket inför barnens skolgång som att de inte skall få en bra lärare! Problemen inom grundskollärarutbildningen är många och stora. Det är svårt att få tillräckligt många sökande. Därtill får vi nu veta att av de som 1988 började på utbildningen med inriktningen mot årskurserna 4--9 är bara drygt hälften kvar i dag. Vi går mot en stor lärarbrist. Läraryrket är inte attraktivt, trots avtal som givit unikt stora lönepåslag för stora lärargrupper. Orsaken till att lärarbanan inte lockar dagens ungdomar är naturligtvis till stor del att de genom sin skolgång har fått en klar uppfattning om vad yrket innebär. De vill helt enkelt inte försätta sig i en sådan situation. Grundfelet är att vi har en skola som prioriterar annat än kunskaper. Med en sådan inställning blir också lärarnas uppgift otydlig och orimlig. Lärarbristen är ett av de allvarligaste skolproblemen vi står inför. Herr talman! Jag tar därför tillfället att här och nu i kammaren föreslå att en kriskommission tillsätts för att komma till rätta med problemen inom lärarutbildningen. Sverige kan inte fortsätta att gå rakt in i en stor lärarbrist. Läraryrket måste göras attraktivt igen. Lärarutbildningen måste ha högsta tänkbara kvalitet. Vi moderater har föreslagit en ny lärarutbildning för lärare som skall undervisa i årskurserna 4--9. Den bygger på rejäla ämnesstudier och kan tillföra skolan lärare med en gedigen utbildning och en mer varierad utbildningsbakgrund, vilket vore bra för kvaliten i undervisningen. Vår modell för lärarutbildningen skulle dessutom öka lärarutbildningskapaciteten när det gäller grundskolan. Den torde också kunna dra nya grupper till läraryrket och ge det ökad status. Herr talman! Låt oss få en kriskommission som kan granska den nuvarande lärarutbildningen och olika förslag som har lagts fram för att förbättra den och öka kapaciteten. Därigenom kan kommissionen komma med förslag som motar den hotande stora lärarbristen. I samband med detta har vi moderater också föreslagit en fortbildning som prioriterar den ämnesmässiga utbildningen. Vi har föreslagit att alla lärare skall erbjudas en ämnesinriktad fortbildning om 20 poäng vart tionde år. Vi har också föreslagit en fristående utvärdering, som således skall skötas av en från skolan fristående instans. Med den syn som vi moderater har på hur fortbildningen och utvärderingen skall utformas och organiseras, kan vi inte tillstyrka att skolverket får dessa uppgifter. Vi hälsar med tillfredsställelse bantningen av den centrala byråkratin. Det är helt i linje med moderata förslag. Vi anser dock att utvärderingen skall vara fristående -- gärna efter engelsk modell. Vi anser också att det statliga bidraget till fortbildning skall gå direkt till kommunerna, som kan upphandla fortbildning hos högskolan. Om en samordning är nödvändig kan den skötas av en enhet inom eller i anslutning till högskolan. De centrala myndighetsuppgifterna på skolområdet kan således minskas ännu mer enligt vår uppfattning. Detsamma gäller på högskolesidan. Det finns därför anledning att analysera möjligheterna att samla de centrala myndighetsuppgifterna för all utbildning i ett ämbetsverk. Herr talman! När det gäller den kommunala vuxenutbildningen och frågor som hör samman med den kommer Birger Hagård och Ulf Melin att närmare utveckla våra synpunkter. Jag vill sluta mitt anförande med att slå fast att vi moderater självfallet står bakom alla de reservationer som har undertecknats av moderater. För att begränsa antalet voteringar yrkar jag dock endast bifall till reservationerna nr 2 och 16.

Herr talman! När jag förberedde mig inför detta anförande hade jag vissa problem med hur jag skulle få fram den rätta balansen mellan beröm och kritik och mellan uppmuntran till nya framsteg och klander för otillräckliga insikter och ambitioner. Det slog mig att mina bekymmer säkert påminner en del om dem som många lärare har dessa dagar när de går och funderar på de höstterminsbetyg som skall sättas. Eftersom betyg tycks vara på väg tillbaka i socialdemokratisk skolpolitik tror jag inte att någon har något emot att jag betygsätter skolministerns proposition och utbildningsutskottets betänkande. Jag väger samman positivt och negativt och gör en samlad bedömning. Det måste självfallet bli ett positivt betyg. Nu får vi äntligen en kraftig decentralisering av skolan och schabloniserade statsbidrag. Allt detta har vi krävt länge, och den svenska skolan behöver det verkligen. Jag är också beredd att ge ett visst överbetyg för Göran Perssons rejäla tag i skolbyråkratin. Jag tror att det är riktiga grepp. Något av de högsta betygstegen kan dock inte komma i fråga. Även med dessa förändringar kommer Sverige också framöver att ha en politikerstyrd skola. Det finns en risk för att decentraliseringen så att säga gör halt vid kommunalhuset och att det blir skolstyrelsen och skolkontoret som får mera att säga till om. Därigenom kan man gå miste om de verkligt dynamiska effekterna som en sådan här förändring annars skulle kunna möjliggöra, nämligen om man i högre grad hade givit makten i skolan till dem som är verksamma i skolan -- lärare, elever och föräldrar. Jag tycker att utskottets betänkande kan ges en aning högre betyg än propositionen. I betänkandet rättas ett och annat problem till. Det finns ett uttalande om syokonsulenternas rätt till fortbildning som är värdefullt. Skolministern får en välbehövlig knäpp på näsan för sitt mycket egendomliga uttalande om att pengarna till lokalupprustning först skall användas till kontorslokaler åt lärare. Det är en prioritering som i dagens ekonomiska läge ter sig minst sagt egendomlig. Utskottet har också rättat till en egendomlighet i propositionen när det gäller det nya skolverkets regionala organisation. Vi har också sett till att det blir något mjukare övergångsregler när det gäller den del av statsbidraget som beräknas utifrån komvuxverksamheten. Ett inslag i utskottets betänkande som är mycket svårbedömt är bordläggningen av det som gäller friskolor. Det här är en mycket viktig fråga. Den är brådskande. Ett antal av de friskolor som finns i Sverige har mycket stora ekonomiska problem. Vi vet inte riktigt hur vi skall tolka det faktum att socialdemokraterna tog initiativ till att bryta ut de resonemang i propositionen och de motionsyrkanden som handlar om friskolor. Vi kan bara hoppas att detta tyder på att socialdemokraterna är på väg att fullfölja ett omtänkande som innebär en mera positiv syn på friskolor. Jag skulle vilja sätta BA+ på utskottsbetänkandet. Det kan tyvärr inte bli AB. Det beror framför allt på det sätt som utskottsmajoriteten handskas med löften som givits i skolpolitiken på senare tid. Det är mycket viktigt att hålla löften i politiken. Vi politiker möter så mycket misstroende. En anledning till det är att det på något sätt har blivit en allmän känsla bland människor att löften som politiker ger inte spelar någon roll. Så får det inte vara. Man måste dock skilja något på löften som givits i god tro och löften som givits mot bättre vetande. Jag hävdar att vi i detta sammanhang ser exempel på ett par löften som har givits mot bättre vetande. När de nu bryts är det mycket anmärkningsvärt. Jag syftar på två saker. Först kan jag ta upp frågan om klasstorleken. Det är en mycket gammal fråga i svensk skoldebatt. Från olika håll har det länge hävdats att det skulle vara bättre med mindre klasser. Folkpartiet lade fram ett skolprogram 1987 där vi diskuterade denna fråga. Vi kom fram till att redan inom ramen för de resurser som står till skolans förfogande är det möjligt att åstadkomma klasser som även på mellan och högstadiet aldrig skall behöva ha mer än 25 elever. För att gardera oss mot kritiken att detta skulle komma att innebära att resurser skulle tas från angelägen specialundervisning tillförde vi skolan vissa resurser. Det var inte fråga om några stora belopp. Det rörde sig om drygt 70 miljoner. Detta gjorde vi för att kunna hävda att en sådan här förändring inte behöver innebära att några angelägna specialundervisningsuppgifter behöver eftersättas. Förslaget gick ut på att det förbud som hittills har gällt för kommuner mot att använda förstärkningsresursen till att minska klasstorlekarna skulle upphävas. Vi möttes av kritik, där man sade att vi för det första inte hade någon kostnadsberäkning och att det för det andra var socialt oacceptabelt, eftersom det kunde få allvarliga konsekvenser för de svagaste eleverna. Detta är bakgrunden. Nu har några år gått, och vi får här ett förslag till schabloniserat statsbidrag utan detaljbestämmelser som går ut på att kommunerna får göra klasserna hur små eller hur stora de vill. Så långt är allt frid och fröjd. Det hör dock till saken att i den upphetsade situationen för ett år sedan då många lärare var mycket skeptiska till kommunaliseringen av lärarna, träffades en uppgörelse mellan dåvarande vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna. Många lärare ansåg att det faktum att de punkter som vpk förde fram återfanns i överenskommelsen var något av en tröst i bedrövelsen. De resonerade som så att det visserligen är synd att de blir kommunaliserade, men att det trots allt blir mindre klasser på mellan och högstadiet. Riksdagen uttalade att när det nya statsbidraget utformas skulle riktlinjen vara att klasserna inte bör ha mer än 25 elever. Alla som har sysslat med denna fråga vet att om man säger att när statsbidraget genomförs skall man se till att det blir högst 25 elever i varje klass, förväntar man sig naturligtvis att det får ekonomiska konsekvenser. Alla vet att om man inte accepterar en omfördelning av givna resurser, måste man tillföra nya resurser för att kunna minska klasserna. Nu säger utskottsmajoriteten att man inte skall ta upp frågan om 25 elever i varje klass, utan att det skall göras i läroplanen i stället. Det låter som om det skulle vara fråga om utbytbara storheter. Det är precis detta som Sveriges kommuner fruktar mest av allt. De fruktar att de skall bli av med pengar men få nya krav. Att man skjuter denna fråga från statsbidragssystemet till läroplanen innebär att man byter pengar mot krav. Därigenom kan naturligtvis varken Sveriges kommuner eller Sveriges lärare anse att löftet är uppfyllt. Jag tycker att de som under årens lopp har kritiserat våra krav har ett ganska stort ansvar nu. När de ingick denna överenskommelse måste de rimligen ha känt till att den offentliga sektorn inte har särskilt gott om pengar. De borde ha aktat sig innan de utställde löftet. Den andra punkten jag vill ta upp är något som uttalades i samma sammanhang, nämligen att statsbidragets storlek skall vara oförändrat. Jag var mycket förvånad över det redan då. Redan i en riksdagsdebatt den 8 december förra året ställde jag frågan till Ylva Johansson om vad detta innebär konkret och vad man kommer att säga om regeringen i budgetpropositionen i januari 1990 eller januari 1991 föreslår kraftiga nedskärningar av statsbidraget. Jag tyckte att det var så uppenbart att det låg i farans riktning. Jag fick inget riktigt svar på den frågan den gången. Vad som har hänt visar dock att frågan var synnerligen berättigad. När utskottet behandlade den här propositionen var utgångspunkten fortfarande -- vårt betänkande bygger på det, och vi har fått föredragningar från utbildningsdepartementet som bekräftar det -- att statsbidraget skall vara oförändrat. Mitt under behandlingen får dock riksdagen regeringens krisskrivelse, där det framgår att statsbidragen till skolan skall minskas kraftigt -- med 1 miljard, 800 miljoner eller något sådant. Jag läste en fråge eller möjligen en interpellationsdebatt som Ylva Johansson hade med Göran Persson. Jag blev mycket förvånad över både frågarens och svararens inlägg i den debatten. Ylva Johansson sade att uppgörelsen kommer att misstänkliggöras från borgerligt håll. Jag kan försäkra Ylva Johansson att jag kommer att fortsätta att misstänkliggöra denna uppgörelse. Man kan inte trolla hur mycket som helst med siffror. Antingen har socialdemokraterna vilselett vpk för ett år sedan eller också har utbildningsdepartementet vilselett finansdepartementet. Antingen är det här en besparing eller också är det inte en besparing. Om det är en besparing har jag mycket svårt att förstå hur Ylva Johansson kan anse att den ligger i linje med er uppgörelse för ett år sedan. Det är litet svårt att följa vänsterpartiets agerande. På något sätt verkar det ändå som om vänsterpartiet håller med om det jag nu säger. I där hon säger att för att vi skall klara klasser med högst 25 elever måste skolan få mera resurser. Det gäller inte minst om vi skall klara av att ha mindre klasser i storstadsområdena. Det är förmodligen den riktiga tolkningen av uppgörelsen för ett år sedan. Eftersom ett av paktpartierna reserverar sig håller uppenbarligen inte uppgörelsen längre. Därför kan man ställa följande fråga, vilket jag gjorde i en lärartidning. Kommer kommunaliseringen att rivas upp nu när uppgörelsen har fallit? Betyget BA+ är väl i och för sig inte så tokigt för att komma ifrån en oppositionspolitiker. Det hade emellertid kunnat vara högre. Jag vill även ägna några ord åt centerpartiets inställning i skolpolitiken. Det finns vissa oklara drag. Jag läste i tidningen att skolministern kan tänka sig att diskutera gymnasieskolans utformning med bl.a. centerpartiet, för att centerpartiet har en progressiv skolpolitik. Jag undrar litet vilken skolpolitik skolministern syftar på. Jag läste att centerns partisekreterare Åke Han gav där ut ett pressmeddelande med rubriken Låt eleverna välja skola. Första meningen lyder: ''Självständiga skolor och möjligheter för eleverna att välja skola kommer att förnya det svenska skolsystemet under 90-talet''. I det nya partiprogram som centern antog på sin senaste stämma står: ''Det bör vara möjligt att välja den skola som passar barnen bäst. Det här innebär att föräldrarnas val av skola kan påverka fördelningen av resurser till skolorna.'' Det här är en något suddigare formulering än den som fanns i programförslaget. Jag vill ändå fråga Larz Johansson om han anser att det system som i dag kommer att klubbas uppfyller det krav som Åke Pettersson talade om i Tibro och det som centerpartiets stämma antog i sitt partiprogram Grön framtid, respekt för livet. Jag höjde betyget för utskottet i förhållande till propositionen. Jag glömde att säga att det naturligtvis beror på att utskottet har ett tillkännagivande när det gäller rätten att välja skola. Jag har följt socialdemokraternas turer i den frågan med visst intresse. Vi lade fram en rapport i somras, Den självstyrande skolan. Den som är intresserad kan läsa några sidor om hur socialdemokraternas uttalanden på den här punkten har varierat genom åren. Det är en fråga om exegetik av den högsta skolan att utläsa vad socialdemokraterna för dagen tycker om frågan att välja skola. I propositionen förekom ett allmänt tal om att det nog är bra att eleverna i högre grad får välja skola. Den traditionella socialdemokratiska uppfattningen är dock att det naturliga är att man går i den skola som ligger närmast bostaden. När man nu har gått ett steg vidare, uppstår ett problem. Tänk om detta att någon vill gå i en annan skola än den närmaste leder till att den som vill gå i den närmaste skolan inte får möjlighet härtill. På denna punkt kommer Göran Persson fram till att vi måste ha lagstiftning. Det måste slås fast att den som vill gå i den närmaste skolan alltid skall ha den rätten. Resultatet av detta framsteg skulle egentligen bli en lagstiftning, som närmast hade motsatt innebörd. Men här gör utskottet ett tillkännagivande. Utskottet skriver: ''När det gäller elevers val av skola inom kommunen anser utskottet att utgångspunkten för placeringen av elev vid skola bör vara elevens närhet till skolan. Kommunen bör emellertid så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt tillgodose elevers och föräldrars önskan om placering vid viss skola.'' Att jag, när vi på det sista sammanträdet fick denna fråga till behandling, bestämde mig för att för folkpartiets del inte reservera mig berodde på ordet ''emellertid''. Efter att ha läst dessa meningar ett antal gånger uppfattade jag att i ordet ''emellertid'' ligger så att säga en polemik mot utgångspunkten i den första meningen, vilket gör att jag tolkar detta så att utskottet delar vår uppfattning att huvudprincipen är att elevers och föräldrars önskan om placering vid viss skola skall tillgodoses så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Då kan det i undantagsfall inträffa att någon inte har möjlighet att gå i den närmaste skolan. Om det är den riktiga tolkningen, är detta ett definitivt framsteg. Herr talman! Det torde stå helt klart att det beslut som skall fattas i dag är en viktig milstolpe i den svenska skolans utveckling. Staten minskar kraftigt sitt inflytande till förmån för ett mer långtgående kommunalt inflytande. Beslutet hade dock kunnat vara ännu bättre. Med hänvisning till kammarens tidsbrist nöjer jag mig med att yrka bifall till en enda av våra reservationer, nämligen reservation 3,

Herr talman! Häromdagen uppvaktades utbildningsutskottet av företrädare för de svenska skolorna i utlandet. De ville framföra en del synpunkter till oss. De gav ett mycket klart och tydligt budskap: När det gäller att rekrytera personal till arbetsuppgifter i företag utomlands eller internationella uppgifter som staten eller andra organisationer skickar ut människor till gäller den första fråga som alla ställer inte lön och arbetsvillkor utan om det finns en svensk skola på stationeringsorten att sätta barnen i. Man upprepade flera gånger att det är oerhört viktigt för svenskar som befinner sig utomlands att kunna ha sina barn i svensk skola, därför att det är ett mått på kvalitet. I en svensk skola är man säker på att man får en utbildning av god kvalitet. Sådant är faktiskt ganska roligt att höra. Jag tycker att vi såsom svenskar kan var stolta över vår skola. Vi såsom utbildningspolitiker kan någon gång räta på ryggen och säga: Faktiskt är den svenska skolan ganska bra. De som arbetar inom den svenska skolan gör ett bra jobb. Ibland kan det finnas brister i förutsättningarna, och då skall man naturligtvis rätta till dem. Det kan finnas också annat som brister. Utbildningens höga kvalitet är så pass väsentlig att man inte får låta detta överskylas av något slags ohämmad och obalanserad kritik av hur skolan egentligen ser ut. Mycket i propositionen och i utskottsbetänkandet är bra. Många gamla centerståndpunkter både bekräftas och flyttas fram när det gäller genomförandet i detta sammanhang. Mycket i propositionen är alltså bra. En del har ju faktiskt utskottsbehandlingen lyckats göra ännu litet bättre, kanske framför allt litet tydligare. Jag skall komma tillbaka till dessa saker. Det är viktigt att det nu slås fast ordentligt i skollagens portalparagrafer att alla har rätt till en likvärdig utbildning var man än bor i landet och med alla övriga förutsättningar givna. Man skall ta hänsyn till barn med särskilda behov. Detta är för oss en självklarhet. Men det är viktigt att vi på detta sätt lägger fast de grundläggande demokratiska värderingarna och respekten för vår gemensamma miljö. Vår framtid kommer mycket att handla om de s.k. överlevnadsfrågorna, dit miljön naturligtvis hör. Allt detta blir lagfäst, vilket är bra. Det förpliktar också oss såsom skolpolitiker och dem som är verksamma ute i skolan och skall genomföra det. De måste leva upp till dessa målsättningar. Jag skall beröra några punkter i propositionen som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram och dessutom understryka i detta sammanhang. I propositionen krävs att syo-personal, dvs. personal för studie och yrkesorientering, har en utbildning som är avsedd för verksamheten. Utskottet har ytterligare markerat detta och sagt att man med sådan utbildning i första hand avser syo-linjen för övrigt, den enda utbildning som finns just nu. Men vi kan inte utesluta andra utbildningar. Detta uttalande gör vi bl.a. mot bakgrund av det som nu pågår i högskolan, dvs. uppluckringen av linjesystemet och möjligheterna att plocka ihop utbildningar på olika sätt. Vi tycker att man behöver göra denna utvidgning. Dessutom anser vi det självklart att syo är en del av utbildningen i skolan. Det är bra att utbildningsutskottet gör dessa uttalanden. Det har funnits en del oro, inte minst från syofunktionärskårens sida, under de veckor som behandlingen har pågått. Detta vill jag gärna markera. I skollagen garanteras eleverna redan i dag fria läromedel och fri skolhälsovård samt grundskolans elever fria skolskjutsar. Utskottet säger också här att det är väldigt viktigt att de gällande bestämmelserna verkligen efterlevs. Det är av fundamental betydelse för att lika tillgång till utbildning skall garanteras. Detta markerar utskottet. Jag anser för min del att skolmåltiderna är en förutsättning för att den lika tillgången skall kunna garanteras, inte minst för dem som redan är skolskjutselever. De är borta från hemmet så pass länge att de behöver ett riktigt mål lagad mat under den tid de är i skolan. Vi har ändå i detta sammanhang nöjt oss med denna markering och inte sagt att vi just behöver lagstifta om den frågan. Vi utgår från att landets kommuner inser hur oerhört väsentligt detta är. Propositionens huvudpunkt är statsbidragssystemet. Även här har centerpartiet sedan många år tillbaka drivit kravet på högst 25 elever i varje klass. Det skall erkännas att det är ett något förenklat resonemang. Om vi skall kunna driva denna typ av frågor seriöst, måste man naturligtvis närmare analysera vad det handlar om. Detta var viktigt i det gamla systemet, där vi hade delningstal för tilldelning och utmätning av basresurser. Under de år som vi har drivit den här frågan har vi visserligen kunnat konstatera en ökad anslutning beträffande själva grundprincipen. Däremot har det nog varit litet si och så på sina håll med benägenheten att skjuta till erforderliga resurser. Jag ber om ursäkt, Lars Leijonborg, om det jag nu har att säga återigen uppfattas så, att det här är fråga om att mästra. Men det är ganska viktigt att vi, när vi behandlar dessa frågor, gör det på ett korrekt och sakligt riktigt sätt. Det finns nämligen inte, Lars Leijonborg, något förbud mot att använda förstärkningsresursen till att bilda klasser. Det är på det sättet, Lars Leijonborg, att beslut om klassers och undervisningsgruppers sammansättning och storlek fattas av kommunen. Att ha delningstal är ett sätt att mäta ut resurser från statens sida. Redan i dag har kommunerna stor frihet när det gäller att sedan använda de här resurserna. Då kan man inte bara trolla bort det här och säga: Att det skall vara högst 25 elever i varje klass skulle inte innebära något behov av nya resurser. Men det gör det, Lars Leijonborg, om man med detta menar att delningstalet skall ändras. Det handlar här om de beslut som riksdagen tidigare har kunnat fatta när det gäller statsbidragssystemet. Men nu är denna fråga överspelad. Den är alltså inte längre aktuell på samma sätt som tidigare. Nu mäts resurserna i stället ut på ett annat sätt. Kommunerna har total frihet att bestämma hur pengarna skall användas. Vår uppgift i det här sammanhanget blir att försöka se till att man har tillräckliga resurser, så att man kan göra alla de bra saker som man skulle vilja göra. Bl.a. gäller det att kommunerna skall kunna se till att undervisningsgrupperna är så små som möjligt. Det finns anledning att återkomma till denna fråga senare. Till de områden där utskottet gör förtydliganden hör också detta med förhållandena mellan kommunerna och landstingen fortsättningsvis. Det har ju varit en ganska omfattande diskussion om dessa saker. Även Kommunförbundet och Landstingsförbundet har agerat i frågan. Det är nu viktigt att utskottet gör ett klarläggande om vem som skall bära vilka kostnader och vem som har ansvaret för de olika utbildningarna. Vidare är det förtydligande viktigt som utskottet gör om det sätt på vilket basåret beräknas vid övergången till ett nytt statsbidragssystem. Till skillnad från Lars Leijonborg tycker jag att en av de allra viktigaste punkterna i det här utskottsbetänkandet är att vi nu lägger fast att det verkligen är kostnadsnivån och basåret, budgetåret 1990/91, som är grunden vid övergången till det nya statsbidragssystemet. Längre än så kan vi inte komma i dag när det gäller att fatta beslut här. Naturligtvis kan frågan om besparingar dyka upp i samband med kommande budgetpropositioner -- precis som har varit fallet i samband med alla andra tidigare. Då kan det självfallet bli ganska intressant att veta vad folkpartiet säger. Det är ju då man får ta ställning till den konkreta frågan -- inte nu, när vi fattar beslut om överföring till ett nytt statsbidragssystem. Det väsentliga nu är resursnivån vid övergångstillfället. Så några ord om de fristående skolorna. Denna fråga har utskottet enhälligt bestämt sig för att lyfta ut från den övriga behandlingen. Vi skall i stället återkomma till den här frågan i samband med budgetpropositionen. Att vissa partier ändå har valt att anmäla reservationer beror på att man har velat göra tydliga markeringar på ett visst sätt. Jag nöjer mig i detta avseende med att säga att för vår del kvarstår naturligtvis yrkandet i vår motion, som också kommer att behandlas senare. De fristående skolorna skall alltså ges samma villkor som de offentliga skolorna. Enligt min mening går det inte att komma längre i fråga om likställighetsprincipen olika utbildningsanordnare emellan. Sedan vill jag säga något om uppföljning, utvärdering och tillsyn. Det ställningstagande som utskottet har gjort -- och jag hoppas att detta också blir riksdagens beslut -- innebär en bra organisation av skolverket och skolverkets fältorganisation. Det är bra särskilt därför att det här i långa stycken väl överensstämmer med de krav som har framförts i centermotionen. Det är bra att vi får en fältorganisation utan någon form av regional organisation på mellannivå. Trots utskottets deklaration förekommer det fortfarande, såvitt jag förstår, ett slags debatt ute i landet om att det ändå skulle bli en regional organisation. Jag tycker att det kunde vara av visst värde om utskottets ordförande i den här debatten ville bekräfta det som vi alla är överens om, nämligen att skolverkets fältorganisation skall bestå av personer som är anställda direkt vid skolverket men som har sin placering lokalt eller regionalt ute i landet. Det skall dock inte tillskapas något ytterligare mellanled, något slags regional organisation därutöver. I det här sammanhanget måste jag säga att vi i centern har föreslagit att det nya skolverket, i linje med riksdagens tidigare principer när det gäller tillskapandet av nya verk och myndigheter, bör lokaliseras utanför Stockholm. I det här fallet borde det nya skolverket ha lokaliserats till Härnösand. Martin Olsson kommer senare i debatten att utveckla vårt resonemang och att presentera ytterligare argument. För min del nöjer jag mig därför med det gjorda konstaterandet. Likaså framför vi både i en motion och i en reservation synpunkten att det nya handikappinstitutet borde ha utgjort en integrerad del av skolverket. Barn med handikapp av olika slag är, och skall vara, integrerade i den vanliga skolan. När det gäller utvärderingen, tillsynen, uppföljningen och, naturligtvis, de stödinsatser som behövs för dessa barn tycker vi att dessa saker skall höra samman. Det skall vara integrerat. Att handikappade barn inte skall särbehandlas på något sätt har vi ansett vara viktigt. I det nya statsbidragssystem som vi nu skall anta kommer också statsbidraget till gymnasieskolan att direkt tillföras gymnasieelevernas hemortskommun. Det är en riktig princip. Till skillnad från tidigare, då pengarna gick till utbildningsanordnaren, går nu pengarna till hemortskommunen. Därför tycker vi att det hade varit logiskt att hemortskommunen själv kunde ha fått avgöra på vilket sätt man skall lösa sina gymnasieutbildningsfrågor, i den mån man har en egen gymnasieskola. Om man inte har någon sådan, skall man ha möjlighet att starta en egen gymnasieutbildning eller välja att även fortsättningsvis köpa platser av en grannkommun. Vi tycker alltså att det hade varit logiskt om det beslutet hade fått fattas av kommunen, som ju helt och fullt har utbildningsansvaret för sina elever. Man borde därför verkligen också ha fått ta ansvar i detta avseende. En invändning är att detta skulle kunna medföra risker, att vi skulle kunna få någon form av överetablering och att en mängd små gymnasieskolor skulle startas mer eller mindre i onödan. Men jag menar att kostnaderna för gymnasieutbildningen är så pass höga att det här i så fall skulle ha klarats ut och så att säga markerats av sig självt. Till sist några kommentarer till det som tidigare har framförts här av moderaterna och folkpartiet. Ann-Cathrine Haglund hade en lång utläggning om lärarutbildningen, som i och för sig inte behandlas i någon större utsträckning i föreliggande betänkande. Hon har återigen krav på en kriskommission -- den här gången för lärarutbildningen. Förra gången gällde det en kriskommission för hela skolan. Jag vill då bara konstatera att en sak är alldeles säker, och det är att Ann-Cathrine Haglund inte har bidragit till en ökad rekrytering beträffande lärarutbildningen. Sedan säger Ann-Cathrine Haglund, på tal om detta med val av skola och resurser, att en icke vald skola får en tydlig signal om att det är dags att göra något åt kvaliteten i denna skola. Men då vill jag fråga: Hur blir det då med en icke vald skola -- det kan t.ex. gälla en hårt nedsliten förortsskola i en av Stockholms södra förorter, en skola som finns i ett område där det råder tunga sociala problem och där det förekommer många undervisningsspråk på grund av hög invandrartäthet? I den här skolan finns det dessutom många obehöriga lärare. På vilket sätt skall då de marknadsekonomiska krafterna slå igenom, så att den här skolan kvalitetsmässigt blir väldigt bra? Jag tror att det vore ganska bra om man gav dem som befinner sig i den här situationen några tips om det. Jag vet att de gärna vill göra sina skolor bättre redan i dag, utan de här signalerna. Det finns inte några motsättningar, Lars Leijonborg, i sätten att se på de här frågorna. Jag försäkrar Lars Leijonborg att han även i fortsättningen lugnt kan utgå ifrån att den politik som vi driver här i riksdagen och att de beslut som vi är med om att fatta här i riksdagen är den politik centerpartiet står för. Jag är glad att Lars Leijonborg läser våra pressmeddelanden, det vore skojigt om ännu fler gjorde det. Det finns som sagt ingen motsägelsefullhet i detta. Jag vet att Åke Pettersson, liksom vi gör i vårt program, talar om självständiga skolor och om att öka möjligheten att välja skola. Jag skall komma tillbaka till det. Det är nämligen det som också utskottsmajoriteten talar om. Om fler av olika skäl väljer en skola eller om elevströmmarna, även med närhetsprincipen, leder till att det blir fler elever i en skola än det har varit tidigare, är det självklart att det måste påverka resursfördelningen. Konstigt vore det annars Lars Det som tas upp i reservationer är i huvudsak tre saker. Rätten att välja skola, elevpeng som följer eleven och lag om självstyrande skolor. Det finns redan i dag väldigt stora möjligheter för alla de här sakerna. Det är bara det att man på många ställen inte utnyttjar möjligheterna fullt ut. Det sprids så många myter om att det finns många begränsningar. Vi har hört en del av dem tidigare i dag om en mängd saker som man inte får göra. Så är det faktiskt inte, det finns väldigt stora möjligheter i dag. Jag tycker faktiskt att det som utskottet konstaterar om rätten att välja skola är logiskt. Självklart skall elever som bor i närheten i första hand gå i den skola som finns i deras bostadsområde. Självklart skall det vara på det sättet. Dessutom, Lars Leijonborg, skall kommunen redan i dag tillgodose önskemål därutöver, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Det gäller redan nu. Jag tycker att det är ett mycket långtgående åtagande som kommunerna gör. Om man skall sträcka sig därutöver, Lars Leijonborg, säger man att kommunerna dessutom skall tillgodose önskemål som inte är ekonomiskt försvarbara. Det är väl litet vågat i dessa tider, att ge den typen av signaler till landets kommuner: Vi skall tillgodose önskemål även om det inte är ekonomiskt rimligt. Jag tycker att man har överdramatiserat den här frågan ganska ordentligt. Möjligheterna är i dag redan stora. Men så fort det handlar om att flytta elever i större antal och över större avstånd uppstår det ganska betydande kostnader. Om man vidgar perspektivet ett litet ögonblick och tittar utanför Stockholmshorisonten, skall man upptäcka att ute i landets skolkommuner är skolskjutskostnader i dag en mycket dryg del av skolkostnaderna. Dem skall man inte bortse ifrån. Sedan sägs det att frågan är kopplad till den skolpeng som skall följa elevens val av skola. Dessutom finns det i en reservation ett som jag tycker något diffust resonemang om att man med datorteknikens hjälp skall ta fram den statliga bidragskostnaden per elev. Men det är väl inte särskilt svårt. Det är bara vanlig enkel division. Man kommer att veta hur mycket pengar kommunen får genom det nya statsbidraget och förhoppningsvis vet kommunen hur många elever man har. Sedan dividerar man summan med antal elever och får ett slags skolpeng, om man har intresse av det. Det är fullt möjligt för alla kommuner att göra det. Det är fullt möjligt för dem, om de vill, att kalla det för skolpeng. Det är fullt möjligt för dem att säga att pengarna får följa precis det antalet elever i de skolenheter där de finns. I dag får man bortse från de fristående skolorna, men den frågan behandlar vi inte här. Den har vi skjutit framför oss och kan återkomma till. Men i övrigt gäller detta. Det finns ett litet problem, och det tycker jag att man bortser helt och hållet från när man för detta resonemang. Det är att elever inte kostar lika mycket, inte ens i samma kommun, inte ens i samma skola och inte ens i samma klass. Om eleverna går i en viss skolenhet kan det innebära att de på grund av avstånd, klasstorlekar och annat är förhållandevis dyra jämfört med en annan skola där man har välfyllda klasser och kostnaden per elev blir relativt låg. Att då fördela pengar efter något slags skolpengsprincip, lika för alla, är inte särskilt praktiskt. Dessutom har barn väldigt olika behov. Det är en av de grundläggande principerna, i varje fall i vår skolpolitik, den slås också fast i propositionen, att resurser skall fördelas efter behov. Man skall ta hänsyn till barn som har särskilda behov. Självklart måste det också vara på det sättet. Lars Leijonborg hör till dem som på ett mycket förtjänstfullt sätt har hävdat de elevers rätt som har grava läs och skrivsvårigheter, de s.k. dyslektikerna. Har Lars Leijonborg tänkt på att en sådan elev kanske kostar tre gånger så mycket som en annan elev i skolan? Skall den eleven begära särskild skolpeng för sin skolgång, för att klara ut dessa bekymmer? Till lagen om självstyrande skolor. Det är likadant här, det finns oändligt stora möjligheter redan i dag att låta rektorsområdet eller skolenheten ta ett mycket stort ansvar för sin egen verksamhet, ett stort ansvar för sin budget, för sin planering osv. Det finns oändliga möjligheter om man vill göra något på den punkten. Det är många som gör det också och antalet kommer säkert att öka. Det är vad vi menar när vi talar om självständiga skolor. Det är ganska långt därifrån till att lagstifta om något slags rätt -- som folkpartiet nu vill och som även miljöpartiet hakar på -- för de verksamma i skolan att kunna ta över verksamheten, vad det nu kan betyda. Sedan drabbas man av något slags eftertanke som säger: Ja men, kanske det inte alltid blir riktigt bra. Då säger man så här: Om de utnyttjar sina möjligheter så att det strider mot allmänintresset, måste man ha en lag som ger kommunen rätt att ingripa mot de rättigheter man tidigare har gett dem. Först skall man lagstifta för att de verksamma skall ta över, sedan skall man lagstifta mot de verksamma, om de tar sig vissa friheter som man inte hade tänkt sig. Det är inte särskilt logiskt det heller. Min fråga till bl.a. Lars Leijonborg och Eva Goe s är: Vad är det för fel på den representativa demokratin? Föräldrarna till barn i skolan har möjligheter att påverka också på andra sätt. Vi har ca 1 miljon barn i skolan. Förhoppningsvis har de allra flesta två föräldrar. Det är ett par miljoner föräldrar till barn i skolan som har möjlighet, genom att utöva sin rösträtt, att vara med och påverka i den kommun de bor. Det är faktiskt en ganska tung faktor i detta sammanhang. Lärarna, som är ett par hundratusen, har också mycket stora möjligheter redan i dag genom den representativa demokratin. Folkpartiet anser sig av tradition ha många lärare som väljare och medlemmar samt som ombud, har jag förstått och läst i tidningarna. Har de inget inflytande på er politik, varken på central eller lokal nivå, eftersom man måste ta till särskild lagstiftning för att hävda de verksammas rätt? Herr talman!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

Herr talman! Det står så här i centerns några veckor gamla partiprogram: ''Det här innebär att föräldrarnas val av skola kan påverka fördelningen av resurser till skolorna.'' Det innebär att vi fr.o.m. nu kan räkna med Larz Johanssons kreativitet och brinnande intresse för regler inom skolområdet och hur sådana problem skall kunna lösas som Larz Johansson ställde frågor till mig och Ann-Cathrine Haglund om. Hur skall det gå med resurserna till de skolor som få väljer? Vad skall vi göra åt det faktum att elever kostar olika mycket osv.? Innan man tog in meningen i sitt partiprogram måste man ha haft några funderingar om det. Jag är övertygad om att Larz Johansson på ett kreativt sätt, med eller utan datorer, kan bidra till lösningar av de frågor som onekligen uppstår. Larz Johansson talade om högst 25 elever i varje klass och sade i det sammanhanget -- jag antecknade det: ''Det här var viktigt i det gamla systemet.'' Jag tycker att det säger en del om Larz Johanssons perspektiv på skolan. De elever och föräldrar som tycker att det är jobbigt med klasser som består av 29, 30, 31 eller 32 elever bryr sig väl inte om att riksdagen har fattat ett beslut om ett nytt statsbidragssystem. De är intresserade av att det skall bli färre elever i varje klass. Då känner jag att de som har kritiserat oss när vi har hävdat att man med en annan fördelning av skolans resurser kan minska klasstorlekarna har ett särskilt ansvar att tala om hur det med trolleri plötsligt kan bli verklighet. Jag talade om exegetik när det gäller rätten att välja skola. Det är oerhört viktigt, Larz Johansson, vilka ord man använder. När Larz Johansson beskrev uskottets beställning sköt han in ordet ''därutöver''. Eleverna skall gå i den skola som ligger närmast, sade han. Därutöver skall man kunna välja annan skola. Det står inte så i utskottets betänkande. Man får vara oerhört noga med de ord man använder här. Vad är det för fel på den representativa demokratin? frågar Larz Johansson. Jag tycker att han skall föra den debatten med partisekreteraren ''Även föräldrarna måste bli delaktiga och få ett ökat inflytande i skolan.'' Tydligen räcker inte den representativa demokratin för centern. De verksamma måste ha ytterligare lagliga medel att vara med och påverka.
Herr talman! Jag börjar bli ganska van vid att Larz Johansson ägnar sig åt att attackera moderata samlingspartiet och folkpartiet. Han är väl den oppositionspolitiker som ger regeringspolitiken det största stödet. Det är därför som han får beröm av skolministern i olika sammanhang. Larz Johansson frågade vad jag har gjort för att öka rekryteringen. Jag har bl.a. föreslagit en annorlunda och bättre lärarutbildning. Jag skulle vilja kontra med att fråga: Vad har Larz Johansson gjort för att öka rekryteringen och motarbeta lärarbristen? Att det brister i lärarutbildningen framgår inte minst av uttalanden från den nyutnämnde chefen för skolverket. Han som har lämnat tjänsten som rektor vid vår största lärarhögskola har sagt att vi har infantiliserat lärarkåren, och vår lärarutbildning får Sovjetsystemet att verka liberalt. Han hoppas för sin del att lärarna inte skall vara så försvagade att de saknar möjligheter att gripa tillfällen när de i framtiden får större frihet. Så kritiken mot lärarutbildningen kommer inte enbart från moderata samlingspartiet utan också från den nye chefen för skolverket. Sedan frågar Larz Johansson om den hårt nedslitna skolan skall få fortsätta att vara sådan. Med hänsyn till centerns partiprogram vill jag kontra med att fråga: Vad skall Larz Johansson göra åt den? Skall Larz Johansson låta den fortsätta att vara på det viset? Jag instämmer i Lars Leijonborgs fråga, för även centern måste ha tänkt igenom frågan och ha svaret. För min del står det klart att man måste göra någonting åt saken. Det är inte centraldirektiv som gäller, utan här måste man göra på bästa sätt lokalt efter sina förutsättningar.

Herr talman! Först till Lars Leijonborg. Jag måste upprepa eftersom Lars Leijonborg uppenbarligen inte förstod. Självklart är det så att det även med det förslag som majoriteten i utskottet och här i kammaren står bakom kommer att finnas möjligheter för fler att välja en viss skola. När närhetsprincipen är tillgodosedd är det möjligt för även andra, om det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, att välja en viss bestämd skola. Blir det då fler elever som kommer till den skolan är det lika självklart att det påverkar resursfördelningen. Det står också i vårt program. Sedan tog Lars Leijonborg upp det här med delningstal och 25 elever i varje klass. Han gjorde något litet citat av vad jag skulle ha sagt -- det har jag säkert också sagt -- och slutade där. Eftersom Lars Leijonborg är duktig på att anteckna, har han säkert antecknat fortsättningen också. Jag sade nämligen: Det här -- diskussionen om delningstal -- var viktigt i det gamla systemet därför att man då kunde med riksdagsbeslut ändra delningstalen och därmed också bestämma hur mycket basresurser som skulle strömma till skolan. I det nya systemet har vi inte denna möjlighet, för det är ett annat system där resurser delas ut på ett annat sätt. Då är det viktigt att vi lägger fast t.ex. resursnivån. Där har Lars Leijonborg sannerligen inte lagt två strån i kors för att det skulle kunna bli mer resurser till skolan. Det är ett som är säkert. Jag är mycket medveten om att Lars Leijonborg aldrig någonsin har förstått det gamla statsbidragssystemet. Det är då inte särskilt troligt att han kommer att begripa det nya heller, även om det i mycket stor utsträckning är förenklat. Till Ann-Cathrine Haglund: Jag frågade faktiskt inte vad Ann-Cathrine Haglund hade gjort för att öka rekryteringen till lärarutbildningen. Jag konstaterade att hon sannerligen inte har bidragit till att öka lärarrekryteringen. Då är det mycket lätt att komma med en lång rad motfrågor. På den korta stund jag har till förfogande hinner jag naturligtvis inte svara på dem, men vi skrev en utförlig motion i januari om lärarrekryteringsfrågor, där vi på ett tiotal punkter hade förslag om hur vi skulle kunna förbättra lärarrekryteringen. En del av dem är man nu i full färd med att genomföra. Visserligen avslogs motionerna, men det är faktiskt vad som nu händer. Jag vet vad man skall göra med den nedslitna skolan, Ann-Cathrine Haglund. Man skall i varje fall inte ta resurser från den. Skolan behöver i stället mer resurser för att klara sig. Det var mer än lokaler det handlade om. Det fanns en lång rad andra kriterier också. Men Ann-Cathrine Haglund hade inget svar, hon hade bara en motfråga.
Herr talman! Jag drar slutsatsen av Larz Johanssons inlägg att jag har begripit både det gamla och det nya statsbidragssystemet bättre än vad Larz Johansson begriper centerns nya partiprogram. När det gäller resurser till skolan har jag faktiskt lagt ett och annat strå i kors för att öka resurserna till skolan. Vi har medverkat till att avstyra ett och annat besparingsförslag. Vi har dessutom -- som framgick av mitt huvudanförande -- när det gäller att minska klasstorlekarna yrkat på ytterligare resurser till skolan för det ändamålet. Egentligen är det inte Larz Johansson och jag som skall diskutera det här med 25 elever i varje klass. Vi har ju kämpat gemensamt för det. Nu får vi ett statsbidragssystem där den lokala beslutanderätten ökar. Vi behöver inte längre bekymra oss för begränsningar i rätten att begagna förstärkningsresursen, som Larz Johansson felaktigt refererade till tidigare. Däremot måste de som träffade överenskommelsen i samband med kommunaliseringen förklara varför de då lovade att det nya statsbidragssystemet skulle innebära högst

Herr talman! Larz Johansson, nog har jag och moderata samlingspartiet gjort mer för att höja läraryrkets status och öka rekryteringen till lärarutbildningen. Jag kontrar med att säga att inte har Larz Johansson gjort något för detta. När det gäller den hårt nedslitna skolan skulle jag vilja ta ett exempel från ett annat land där man i stora områden med enorma problem och hårt nedslitna skolor har givit skolan en särskild profilering, bl.a. anställt särskilt bra lärare, t.ex. gett lärarna högre löner. På så sätt har man skapat magnetskolor, s.k. magnet schools, som faktiskt dragit till sig elever från ett mycket större område än bara närområdet. Det finns oerhört många exempel på vad man kan göra för att förbättra skolorna när man lokalt har möjligheter att göra det och har en lokal frihet.

Herr talman! Jag måste erkänna att det första som Lars Leijonborg sade i sin replik om statsbidrag och centerns partiprogram var så intellektuellt djupsinnigt att jag inte förstod det. Jag ber om ursäkt. Jag kan därför inte kommentera vad det egentligen var som Lars Leijonborg avsåg. Men Lars Leijonborg fortsätter, antingen medvetet eller därför att han inte förstår, att diskutera olika saker i sina repliker. Det som jag har talat om i dag är att Lars Leijonborg och folkpartiet inte har bidragit till att garantera resursnivån i det nya systemet. Vad ni eventuellt har motverkat för besparingsförslag tidigare är fullständigt ointressant i dag, eftersom vi skall fatta beslut om ett nytt statsbidragssystem, och i det sammanhanget har Lars Leijonborg inte bidragit på något sätt. Han har varit oerhört passiv i hela den diskussion som vi har fört i utskottet. Lars Leijonborg och jag har säkert haft målsättningen gemensam, dvs. att få mindre klasser i skolan. Men metoderna har varit helt olika. Lars Leijonborg har nämligen aldrig någonsin insett att om man här i riksdagen skall fatta beslut med det gamla systemet så att man får färre elever i klasserna i skolan, måste man ändra delningstalet. Om man sänker delningstalet måste man samtidigt skjuta till mer pengar, eftersom det då utgår fler basresurser i systemet. Det har Lars Leijonborg aldrig förstått. Därför är den där gemensamma uppfattningen litet begränsad i detta sammanhang. Ann-Cathrine Haglund, det är klart att det är ett hugnesamt besked om det är någon skola som till äventyrs känner igen sig i den beskrivning som jag gjorde -- svårt nedslitna lokaler, tungt socialt klimat i området, många invandrarelever, många undervisningsspråk och många obehöriga lärare. Ann-Cathrine Haglunds besked till dem är att man först skall ta ifrån dem litet resurser, så att de förstår att de är dåliga, sedan skall lönerna till deras lärare höjas, och sedan skall man försöka åstadkomma ett slags profilskola med de 43 undervisningsspråk som finns på skolan.

Herr talman! Demokrati förutsätter människors aktiva deltagande. Den representativa demokratin måste därför kompletteras med människors direkta engagemang för att man tillsammans skall kunna lösa gemensamma angelägenheter. Vi i vänsterpartiet har försvarat den offentliga sektorn, inte minst skolan, mot de attacker -- emellanåt har dessa liknat smutskastning -- som högerkrafterna riktat mot den. Vi har motsatt oss de nedskärningar på skolans område som genomförts under 80-talet. Men det räcker inte med att envist försvara den offentliga verksamheten i allmänhet och skolan i synnerhet. Vi vill också omorganisera, demokratisera och utveckla. Den offentliga sektorn måste utvecklas till en gemensam sektor som människor känner delaktighet i och ansvar för. Skolan är en betydande del av den offentliga verksamheten i vårt land. Vissa av de vänsterförslag som behandlas i det här betänkandet är specifika för skolan, men flera av dem skall ses mot bakgrund av vänsterpartiets vilja att medverka till att utveckla och demokratisera den offentliga sektorn. Det är viktigt med utbildning och kunskap, dels för den enskilda människan, dels för vår gemensamma framtid och hela samhällets utveckling. Även om vänsterpartiet gärna försvarar den svenska skolan mot vulgära attacker, måste vi konstatera att det finns stora brister. Fortfarande har vi en skola som systematiskt missgynnar vissa grupper av elever, t.ex. barn ur arbetarklassen och flickor. Elevinflytandet är mycket litet, och det tenderar att minska i takt med elevernas ålder och mognad, tvärtemot läroplanens intentioner. Undervisningen domineras tyvärr fortfarande av förmedlingspedagogik och katederundervisning. Jag är inte naiv nog att tro att vi löser de problem som finns i skolan med organisatoriska åtgärder. Vi i riksdagen kan aldrig kommendera fram en bra skola. Det kommer i slutändan an på dem som har sin dagliga verksamhet i skolan. Men vi kan med olika beslut försvåra eller underlätta en positiv utveckling. Vi i vänsterpartiet ser många fördelar med ett förenklat statsbidrag när det gäller skolan. Det kanske främsta skälet är att det ökar möjligheterna till en mer aktiv politisk diskussion om skolan ute i kommunerna. Skolan omgärdas i dag av så omfattande och detaljerade regler att det är svårt för andra än erfarna och kunniga administratörer att behärska detta regelverk. Det är svårt för den ''vanlige väljaren'' att kritisera hur skattemedlen används i skolan, dels därför att mycket är centralstyrt, dels därför att systemet för de flesta är obegripligt. Skolans verksamhet är ett gemensamt arbete som utförs av lärare och elever tillsammans med övriga anställda på skolan. En bra skola måste ytterst skapas av dem som är verksamma där. Detta kräver ett väsentligt utökat elevinflytande, samtidigt som de anställda måste ges möjlighet till bra och återkommande fortbildning. Dessutom krävs en fortsatt utveckling av arbete i lärarlag och arbetsenheter. Läraryrkets karaktär av ensamarbete måste brytas. Ett ökat lokalt ansvar för den dagliga verksamheten i skolan står inte i motsättning till nationella beslut om läroplaner eller statens ekonomiska ansvar för skolan. Enligt vänsterpartiet är det möjligt att uppnå lokalt ansvar och mångfald inom ramen för en likvärdig skola. En bra skola för alla kan bara skapas om skolan blir en gemensam angelägenhet med hög prioritet. Herr talman! Mot denna bakgrund är jag glad att kunna konstatera att vänsterpartiet i väsentliga delar står bakom det betänkande som vi nu behandlar. Vi skiljer oss dock från utskottsmajoriteten på vissa punkter, varav några är av stor betydelse för oss i vänsterpartiet. Jag skall strax återkomma till dem. Låt mig först säga att när vi för ett år sedan debatterade och beslutade om ett samlat kommunalt huvudmannaskap för lärarna höjdes det gälla röster från delar av borgerligheten, och med hög svansföring lät de tagelstråna svepa över de förnäma bakarna. Redan en månad senare, i januari i år, visade det sig att den borgerliga upprördheten mest varit tomt prat, eller hur skall man annars förklara att inget parti motionerat om att det s.k. kommunaliseringsbeslutet skall rivas upp? Snabbt har de partier som för ett år sedan svartmålade den kommunala kompetensen bytt fot. Utbildningsutskottets ledamöter, från samtliga partier, försöker nu överträffa varandra i decentraliseringsiver. Lars Leijonborg frågade mig om kommunaliseringsbeslutet kommer att rivas upp. Svaret är nej. Jag vill returnera frågan till Lars Leijonborg: Rivs beslutet om kommunalisering upp om det blir en borgerlig regering efter valet? Decentralisering och avreglering skall inte förväxlas med demokratisering. Men decentralisering och ökat lokalt ansvar kan skapa förutsättningar för en mer levande demokrati. Det är en märklig och motsägelsefull syn på kommunernas ansvar och kompetens som regeringen ger uttryck för. Samma regering som nu livfullt argumenterar för ett ökat kommunalt ansvar har tidigare i år drivit igenom ett riksdagsbeslut om kommunalt skattestopp. I detta beslut hade regeringen stöd av samma folkparti som nu säger att det är så oroligt över kommunernas dåliga ekonomi. Det är litet märkligt att höra detta från Lars Leijonborg. Vi i vänsterpartiet har motsatt oss denna centrala strypning av kommunernas ekonomi som skattestoppet innebär. Enligt vår mening får det svåra konsekvenser när ansvaret för väsentlig verksamhet på det viset separeras från det ekonomiska ansvaret. Det ekonomiska läget i kommunerna är nu mycket svårt. I det avseendet tycker jag att socialdemokraterna, liksom också Lars Leijonborg, talar med dubbla tungor när det gäller decentralisering av ansvar och demokratisering av den offentliga sektorn. Vi i vänsterpartiet delar bedömningen att statsbidragssystemet som styrmedel är ineffektivt och bör ersättas av en friare resursanvändning i kommunerna. Vi anser dock att riksdag och regering även i fortsättningen i vissa fall bör kunna använda sig av tidsbegränsade stimulansbidrag som styrmedel för att genomföra reformer eller påskynda en viss utveckling inom skolan. Det gäller t.ex. det särskilda stimulansbidraget för upprustning av skolornas fysiska miljö. Självfallet måste det också finnas ett nära samband mellan statens krav på kommunerna och statsbidragens storlek. Men vi motsätter oss den sammanslagning av bidragen till de olika skolformerna till ett enda sektorsbidrag som regeringen och utskottsmajoriteten förespråkar. Verksamheter som dels styrs av skilda läroplaner, dels skiljer sig åt när det gäller frivillighet och obligatorium bör ges skilda statsbidrag. Det är viktigt att de målsättningar och gränser som riksdag och regering ställer upp för de olika skolformerna motsvaras av ett ekonomiskt ansvar från statens sida. Många invandrarorganisationer och hemspråkslärare har hört av sig och uttryckt oro för att just hemspråksundervisningen kommer att få stryka på foten när beslut om resursfördelning inom skolan decentraliseras till kommunerna. Mot bakgrund av regeringens krispaket finns det naturligtvis anledning att vara mycket orolig för hemspråksundervisningens framtid. Den frågan får vi anledning att återkomma till nästa år. Jag tänker därför inte fördjupa mig i den nu. Men jag har svårt att förstå på vilket sätt kommunerna kan klandras för detta. Tvärtom tror jag att hemspråksundervisningen kommer att vinna på att kommunernas ansvar ökar. Tyvärr har våra invandrare inte rösträtt i riksdagsvalen, men däremot i kommunalvalen. Jag är övertygad om att de som är direkt berörda av hemspråksundervisningen nu kommer att få ökade möjligheter att göra sina röster hörda. Självfallet finns det mycket oro och många förhoppningar när ett nytt statsbidragssystem skall införas. Det är omöjligt att tvärsäkert uttala sig om konsekvenserna innan systemet prövats i verkligheten. Det kan finnas anledning att göra förändringar om oron visar sig befogad och förhoppningarna kommer på skam. Därför har vänsterpartiet, liksom centerpartiet, föreslagit att en parlamentarisk kommitté skall följa genomförandet av det nya systemet. Detta har nu ett enigt utskott ställt sig bakom. Det aktuella betänkandet behandlar inte bara ett nytt statsbidragssystem. Regeringen har även föreslagit nya skrivningar i skollagen. Bl.a. sägs i en av de inledande paragraferna: ''Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.'' Jag är mycket glad att samtliga partier har ställt sig bakom denna betoning av ansvaret för miljön. När jag är ute på skolorna möts jag ofta av ett miljöengagemang som förenar så gott som alla i den uppväxande generationen. Detta bådar gott inför framtiden. Förhoppningsvis kommer den yngre generationen att klara av de svåra miljöproblem som vuxengenerationen aningslöst lämnar efter sig. Vänsterpartiet har länge krävt mer miljökunskap i skolan, och jag hyser goda förhoppningar om att den nu föreslagna skrivningen i skollagen skall konkretiseras i de kommande läroplanerna. Flera handikapporganisationer har haft invändningar mot det föreslagna institutet för handikappfrågor inom skolväsendet. Man har befarat att detta skulle vara ett avsteg ifrån integrationssträvandena när det gäller handikappade elevers skolgång. Jag kan garantera att vänsterpartiet inte tänker medverka till någon försämring för de handikappade eleverna. En av anledningarna till att inte samla alla uppgifter i skolverket är att de förvaltningsuppgifter när det gäller specialskolorna, som det nya institutet föreslås få, svårligen kan kombineras med ansvaret för utvärdering och uppföljning. Utskottet poängterar också att skolverket skall ansvara för läroplansutveckling, tillsyn och utvärdering för samtliga elever, alltså även för de handikappade eleverna. Syftet är absolut inte att särbehandla de handikappade elevernas skolgång. Herr talman! Den första uppgift jag fick som ny i riksdagen för drygt två år sedan var att ta mig an den proposition om bl.a. profilskolor, där det föreslogs att elever och föräldrar skulle ges ökade möjligheter att välja skola. De restriktioner som sattes upp den ganska flummigt formulerade ''Så långt detta är praktiskt och ekonomiskt möjligt att tillgodose''. Vi i vänsterpartiet motsatte oss detta av flera skäl som jag inte nu skall upprepa. Jag vill bara med stor tillfredsställelse konstatera att den nuvarande skolministern nu, två år senare, betonar att platserna i en grundskola skall förbehållas de elever som bor närmast skolan. Jag gör också den tolkningen att även utskottsmajoriteten ansluter sig till ''närhetsprincipen''. Det är en princip som vi i vänsterpartiet omhuldar. Brukarinflytande inom den offentliga sektorn är ett populärt begrepp som nu är föremål för åtskilliga debatter, konferenser och seminarier. Dessa handlar så gott som uteslutande om hur det s.k. brukarinflytandet skall öka. Det gäller hur de som använder och är beroende av olika delar av den offentliga sektorn mer direkt skall kunna påverka. Det är säkert många som håller med mig om att det är nödvändigt att den offentliga verksamheten får utvecklas, så att de s.k. brukarna ges ett ökat inflytande. Men när det gäller skolan tycks det vara stört omöjligt att åstadkomma ens en bråkdel av det inflytande som brukarna -- eleverna -- efterlyser. Varför? Ingen kan säga att man inte är informerad om problemet. Det är väldokumenterat att eleverna i stor utsträckning saknar möjlighet att påverka undervisningen och sin dagliga verksamhet i skolan. Varje parti som värnar om demokratin borde uppröras av dessa rapporter. Det är måhända inte någon lätt uppgift att ändra den nuvarande ordningen och ge eleverna ökad makt. Men det är både hårresande och oacceptabelt att en socialdemokratisk regering, som presenterar en omfattande proposition om ansvaret för och utvecklingen inom skolan, totalt förbigår elevernas situation och deras möjligheter till inflytande över sin egen arbetssituation. I regeringens proposition sägs att det är omöjligt att i en decentraliserad skola garantera elevinflytandet genom centrala beslut. Vidare sägs att det är lärarna som skall ställa upp preciserade mål, planera och genomföra undervisningen. Detta är en kraftigt sänkt ambitionsnivå jämfört med nu gällande läroplan för grundskolan, där dessa uppgifter åvilar elever och lärare i samarbete. Regeringens proposition tar fasta på personalinflytandet, men lämnar det s.k. brukarinflytandet utan kommentar. Utskottsmajoriteten späder på den ogina inställningen till eleverna genom att avstyrka vänsterpartiets yrkande om att elevernas rätt till inflytande bör skrivas in i skollagen samt vänsterpartiets begäran om förslag från regering om hur elevinflytandet skall öka. Göran Persson och Lars Gustafsson, vad har ni att säga till socialdemokraternas försvar? Vi i vänsterpartiet tror inte att vi sitter inne med några universallösningar eller att elevinflytandet kan åstadkommas på en kafferast. Men jag hade verkligen hoppats att vi hade kunnat enas om det angelägna i att åstadkomma förbättringar när det gäller elevernas möjligheter till reellt inflytande över undervisningen och över sin egen arbetssituation, liksom att detta bör vara ett nationellt mål med hög prioritet för den svenska skolan. Metoderna att genomföra detta kan vi diskutera. Kanske kunde de förslag för att öka ungdomars inflytande och delaktighet som nyligen presenterats av den av regeringen tillsatta ungdomskommittén, där jag själv haft förmånen att ingå, ligga till grund för en sådan diskussion. Herr talman! Jag tänker inte kommentera vänsterpartiets samtliga reservationer. Våra ståndpunkter finns tydligt redovisade i de 7 reservationer som har fogats till detta betänkande och som vi självfallet står bakom. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 4 och 9. När det gäller de moment där vi inte har någon reservation vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Avslutningsvis vill jag kort kommentera resultatet av två andra partiers agerande i utskottet. Det gäller för det första miljöpartiet i skepnad av Eva Goe s, som i detta betänkande har hamnat helt i knät på högern. I partimotionen från miljöpartiet drivs man av en obegriplig lust att utsätta kommunerna för ett nytt statsbidragssystem vartannat år. Om detta mot förmodan inte skulle vinna majoritetens gillande föreslås att förslagen i propositionen avslås. Denna partiståndpunkt har föranlett Eva Goe s att tillsammans med folkpartiet förespråka att ett s.k. entreprenadförhållande skapas mellan kommunen och skolorna, att tillsammans med moderaterna och folkpartiet framhålla de fristående skolorna som konkurrenter till den kommunala skolan och att i likhet med moderaterna och folkpartiet förespråka en elevpeng. Jag tycker att det är bra att miljöpartiet nu bekänner färg i skolpolitiken, men jag beklagar att det är i det mörkblåa sällskapet Eva Goe s har hamnat. För det andra gäller det folkpartiet under ledning av Lars Leijonborg som under stora krumbukter åstadkommit reservation nr 19, som ett resultat av sitt märkliga intresse -- som han också visat prov på här i kammaren -- för att recensera andra partier i stället för att ägna sig åt konstruktivt politiskt arbete. Bakgrunden är att regeringen i sin proposition nonchalerade den beställning som riksdagen, som ett resultat av uppgörelsen mellan vänsterpartiet och socialdemokraterna, gjorde förra året om att statsbidraget för grundskolan skulle utformas så att ett riktmärke för klasstorleken blir högst ca 25 elever utan att för den skull skapa ett delningstal. Vi i vänsterpartiet tog upp detta i vår motion och föreslog att detta riktmärke för klasstorleken, i ett system med friare resursanvändning, i stället skulle anges i läroplanen. Vi anser att undervisningsvolymen bör dimensioneras med hjälp av två instrument, dels ett riktmärke för klasstorleken, dels timplanerna. Nu hemställer utskottsmajoriteten att det skall göras ett tillkännagivande till regeringen med den innebörden. Något nytt delningstal skapas inte, men farhågorna för att klasserna i framtiden skulle kunna bli hur stora som helst kommer på skam. Ett parti mäler sig dock ut ur denna majoritet, Lars Leijonborgs liberala folkparti. I stället för att riksdagen skall göra detta tillkännagivande vill Lars ''påminna'' regeringen om förra årets riksdagsbeslut när det gäller statsbidragssystemet, detta samtidigt som folkpartiet förespråkar ett statsbidragssystem som är utformat som en elevpeng. Hur går detta ihop? Det måste kännas ovant att tillhöra den politiska grupp som vill förbättra ekonomin för kommunerna, Lars Leijonborg. Tidigare har ju folkpartiet varit en villig partner både när det gällt nedskärning inom skolans område och införande av skattestopp för kommunerna. Jag ser fram emot att få ta del av folkpartiets budgetförslag i januari. Det är då vi kan se hur högt folkpartiet värderar skolan. Vi i vänsterpartiet vill öka anslaget till skolan. Lars Leijonborg är välkommen att ansluta sig till våra förslag. Nu säger Lars Leijonborg att han har svårt att följa mitt och vänsterpartiets agerande. Själv har jag utomordentligt lätt att känna igen Lars Leijonborgs agerande, eftersom det som vanligt utmärks av frånvaro av folkpartistisk skolpolitik. I stället är det recensioner och betygsättning av andras partiers politik som dominerar hans anförande. Det gör det litet svårt att debattera med Lars Leijonborg. Jag har intrycket att han har ett begränsat intresse för de skolpolitiska realiteterna. Vi i vänsterpartiet är stolta över de beslut som vi har medverkat till här i riksdagen. Jag blir ganska irriterad när Lars Leijonborg försöker göra sig till talesman för det lilla bittra och lurade parti som han själv inte tillhör. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Låt oss diskutera realiteter. Det är den politik som förverkligas, eller gör anspråk på att förverkligas, som är intressant. Lars Leijonborgs betygssättningsprocedurer har begränsat intresse för de människor som har sin dagliga verksamhet i skolan. Hur vill det regeringsalternativ som Lars Leijonborg säger sig tillhöra lösa problemet med stora klasser? Hur mycket pengar är det regeringsalternativet berett att anslå till skolsektorn?

Herr talman! Jag känner faktiskt att jag med mitt sätt att föra den skolpolitiska debatten har bidragit konstruktivt till skolutvecklingen. Jag är självklart ganska tillfredsställd med åtskilligt som det nu händer på skolområdet: socialdemokraternas tillnyktring i betygsfrågan och den klara inriktning mot decentralisering som finns i propositionen. Det är väl hedrande för andra partier att jag intresserar mig för vad de säger. Jag tror att är viktigt i den skolpolitiska debatten, eftersom det kan bidra till att vi blir mer noga med orden. Man måste beundra socialdemokraterna för deras sätt att få igenom sin skolpolitik. Kommunaliseringsbeslutet genomfördes ju med hjälp av vänsterpartiet. Men när man tar del av det här betänkandet finner man att vänsterpartiet nu är ganska kritiskt till en hel del. Man ställer inte upp på frågan om preciserad och förenklad läroplan, man tycker inte att statsbidragen skall slås ihop till ett, man anser att regeringen har nonchalerat beställningen om högst 25 i varje klass och man säger att man inte går med på några besparingar, trots att samma regering som man nyligen har gjort upp med har meddelat riksdagen att den avser att genomföra besparingar med närmare 1 miljard på skolområdet. För dagen är det alltså ganska oklart huruvida den majoritet som genomförde kommunaliseringen av lärarna fortfarande är en realitet här i riksdagen. Jag kan inte svara exakt på hur folkpartiets budgetalternativ i januari 1991 kommer att se ut och inte heller när det gäller utbildningsområdet. Vi avvaktar och ser vad regeringen föreslår och vilka motiveringar man kan ha för det. Min poäng i inläggen här i dag har varit att jag tycker att de partier som genomförde kommunaliseringen av lärartjänster på vissa villkor, har ett särskilt ansvar för att se till att de villkoren uppfylls. Som jag har visat i mina inlägg tyder väl allt på att ett antal av dessa villkor -- åtminstone när det gäller klasstorlekarna och de oförändrade statsbidragen -- inte kommer att stå sig. Det är mot den bakgrunden jag i olika sammanhang har ställt frågan om kommunaliseringsbeslutet skall rivas upp. Vi har sagt i motioner under 1991 att om det finns intresse från andra partier att riva upp det är vi beredda att göra det. Frågan är vad vänsterpartiet nu gör när man ser vad resultatet blev av den uppgörelsen man träffade.

Herr talman! Lars Leijonborg tar fram kristallkulan och kan se in i framtiden hur det kommer att gå med de riksdagsbeslut vi alldeles strax skall fatta här i kammaren. Tyvärr har jag inte någon sådan kristallkula. Det kanske är tur, för det kan ibland underlätta den politiska verkligheten. Jag har i dag ingen anledning att ifrågasätta eller betvivla att den uppgörelse som vänsterpartiet och socialdemokraterna träffade för ett år sedan kommer att hålla. Den har hållit hittills. Den har hållit genom det här betänkandet, och jag förutsätter att den kommer att hålla under de beslut som riksdagen skall fatta om några timmar. Det är naturligtvis så att om man tillhör ett parti som känner sig lämnat utanför därför att man inte fick igenom sin politik vid det tillfället är det tacksamt att nu sitta och andas i en kristallkula och spå om hur illa allting skall gå i framtiden. När det gäller majoriteter måste det vara bekant för Lars Leijonborg att det i den här kammaren inte finns någon majoritet som håller i alla frågor. Det borde ju folkpartiet vara medvetet om vid det här laget.
Herr talman! Ylva Johansson säger att uppgörelsen har hållit hittills. Det är onekligen en definitionsfråga. Hon sade tidigare att regeringen i propositionen nonchalerat löftet om 25 elever i varje klass. Jag menar alltså att det inte finns någon utbytbarhet mellan å ena sidan att införa en sådan här bestämmelse och ta de ekonomiska konsekvenserna av det i statsbidragssystemet, å andra sidan att skriva in en mening i läroplanen. Vidare är det ju högst tvivelaktigt om uppgörelsen om oförändrat statsbidragssystem håller, eftersom den ena parten, nämligen regeringen, har meddelat att man avser att minska statsbidragssystemet. Som jag antydde i ett tidigare inlägg var jag litet förvånad över Ylva Johanssons yttranden i en interpellationsdebatt med skolministern tidigare, där Ylva Johansson inte markerade att ett sådant förslag enligt vänsterpartiets mening står i strid mot den överenskommelse de båda partierna träffade.
Herr talman! Till Lars Leijonborg skulle jag vilja säga att uppgörelsen träffades här i riksdagen. I riksdagens utbildningsutskott har vi fått skrivningar och tillkännagivanden som visar att uppgörelsen håller. Det kan inte vara obekant att det har skett vissa förändringar eller tillägg till propositionen efter utskottets behandling av den. Jag undanber mig, Lars Leijonborg, tolkningar av vad som enligt vänsterpartiet är brutna löften eller hållna löften. Vi vill gärna själva göra sådana bedömningar och dra slutsatser.
Herr talman! I går skulle vi centralisera; i dag decentralisera. I går skulle vi byråkratisera; i dag avbyråkratisera. I går skulle man ta beslut bakom lyckta dörrar; i dag talar vi om närdemokrati. Det är skuggan av gårdagens EG-debatt. Jag har mycket svårt att förstå moderaternas, folkpartiets, socialdemokraternas och i viss mån centerns lovsång till EG, men jag är mycket glad över det betänkande som vi behandlar i dag beträffande skolan. I dag avvecklas SÖ och länsskolnämnder. Visserligen uppstår ett skolverk, men vi avbyråkratiserar. Det är ett steg framåt, som följer miljöpartiets krav. Också det är ett steg i miljöpartiets riktning. Visserligen införs ett sektorsbidrag och inte en elevpeng, som är miljöpartiets förslag. Men efter gårdagens debatt uppstår en misstänksamhet om att detta bara är ett sätt att övervältra det ekonomiska ansvaret på kommunerna och samtidigt urholka ekonomin för dem. Det fattas ju 27 miljarder kronor i landstingens och kommunernas kassor. Mitt under arbetet med skolans ansvar poppar det upp ett krispaket, där man vill dra in 1 miljard kronor från utbildningens område. Jag får en olustkänsla när jag tänker på det. Jag vill tro på att Sveriges största och viktigaste arbetsplats skall utvecklas och inte strypas. Jag vill tro på Göran Perssons positiva anslag. Jag vill tro på att miljöpartiets idéer, där satsningen på barnen och utbildningen är investeringar för framtiden, skall bli förverkligade. Men då måste teori och praktik gå hand i hand. Skolans mål skall vara att lära för livet, att låta kreativitet utvecklas hos barn, att utveckla personlighet och tänkande intellekt och att bygga på de naturliga förutsättningar som barnet har med sig när det kommer till skolan. Eleverna skall vara skolans självklara centrum och respekteras som de individer de är. Arbetet skall präglas av demokrati, solidaritet, jämställdhet, positiv konfliktlösning och personligt ansvar. I demokratibegreppet ingår demokrati i praktisk handling. I det storskaliga samhälle som vi håller på att bygga upp blir människan anonym, maktlös och utbytbar. Koncentration av makt gör att beslut tas allt längre från den det berör. Kortsiktigt effektivitetstänkande leder till stress och ensidighet. I solidaritetsbegreppet ingår ett medmänskligt perspektiv på omvärlden för att framtiden skall bli fredlig. Det ingår även förståelse och respekt för andra folk och kulturer. Det innebär att man utvecklar en ekologisk förståelse och tar fatt i överlevnadsfrågorna. Det räcker inte att bara känna till, vi måste också förstå och respektera naturens lagar. De miljöproblem som blir allt påtagligare är i mångt och mycket en produkt av bristande kunskaper om hur samspelet mellan natur och människa skall fungera. Den nuvarande läroplanen för grundskolan innehåller delar som klart och tydligt uttalar att barnen skall undervisas bl.a. i miljö och överlevnadsfrågor. Framtiden kräver att denna typ av undervisning i skolan får samma betydelse som baskunskaperna har i dag. Jag ser fram emot Göran Perssons mål och riktlinjer där jag förmodar att detta kommer att ingå. I framtidens skolan måste barnens självkänsla stärkas. För att överleva som individer måste barnen tycka om sig själva sådana de är oavsett prestation. Barn som är starka och trygga i sig själva vågar också ge av sig själva utan reservationer. Våra barn och ungdomar blir alltför ofta och tydligt påminda om, direkt eller indirekt, att de inte behövs, att de är i vägen. Du blir inget förrän du förtjänar pengar. För att utvecklas är det centralt att växa inte bara fysiskt utan också psykiskt och få ett starkt självförtroende och att känna att man behövs och har betydelse. På vilket sätt ger vi barnen självtillit? På vilket sätt ger vi våra barn kunskap om världen? Hur ger vi våra barn självförtroende? Hur lär vi dem vördnad för livet? Hur hjälper vi dem att uttrycka sina känslor? Hur hjälper vi dem att utveckla social, ekologisk och historisk förståelse? Ja, inte sker det genom betygen. Vi anser att betyg inte skall sättas i grundskolan. Jag tar upp detta i dag eftersom vi just satt oss ned i en betygsberedning. Detta lönsamhetstänkande gör att eleverna bara pluggar för att reproducera mekaniska och ytliga kunskaper. Man pluggar in mätbara kunskaper. Det står helt i strid med den analys och det kritiska tänkande som vi vill att barnen skall lära sig i skolan samt mot det samarbete som skall främjas. Bengt Ekman, som forskar i frågor om elevinflytande, säger: I och med betygen får kunskapen ett bytesvärde i stället för ett bruksvärde. Eleverna blir smarta anpasslingar för att få bra betyg. Betygen tvingar lärarna att lägga upp sin undervisning med tanke på just betygssättningen. Det betyder att läraren tvingas att ständigt ge avkall på sina försök att förverkliga de övergripande målen om samarbete, demokratiska arbetsformer etc. i läroplanen. Vi vet, som Ylva Johansson sade här tidigare, att undervisning i dag ofta bedrivs från katedern. Herr talman! Jag tänker gå över till att kommentera själva organisationen av skolan. Jag tror inte att den löser allt, eftersom det är innehållet och målen som är det viktiga. Vi hade velat få mål, riktlinjer, statsbidrag, och organisation i ett paket redan i fjol. Detta betänkande har i alla fall blivit bättre än vad vi hade förutsett. Det är ett steg på vägen mot decentralisering, men det tar inte steget fullt ut och lägger ansvaret på skolenheten. Eller som Jan-Erik Lane sade i Skolvärlden: Skilj skolan från kommunen! I en decentraliserad självstyrd skola kan man mycket bättre utnyttja lärarnas kunskaper och kompetens. Om skolans viktigaste uppgifter att undervisa och att fostra sköts i samverkan mellan lärare, elever och föräldrar utan kommunal inblandning kommer vi att få en verklig demokratisk skola av god kvalitet. Vi i miljöpartiet vill understryka kravet på självstyrande skolor med egen styrelse och eget budgetansvar, där lärare, personal, elever och föräldrar samverkar för att få en ansvarstagande och demokratisk skola. Vi vill också betona arbetsmiljön, den är avgörande för klimatet i skolan. Då tänker då jag inte bara på den fysiska arbetsmiljön utan också på den psykosociala. Även här har betänkandet gått ett steg framåt när man klargör att det är arbetsmiljön för eleverna i klassrummet som skall förbättras. Vi tycker också att det är bra med ökad försöksverksamhet inom skolvärlden, varvid man prövar kooperativa skolor, fristående skolor med olika inriktning och profilskolor. Vi har upptäckt att man i förslagen till ändringar i skollagen har undantagit den kommunala musikskolan i det offentliga skolväsendet. Jag har därför en fråga till Göran Persson. Om inte regeringen klart markerar att denna ligger inom kommunernas självstyre med bibehållen status inom den kommunala offentliga skolverksamheten efter den 1 januari 1991, kommer hoten mot musik-, dans och kulturskolornas existens att bli ännu större än vad de är i dag. Har Göran Persson någon kommentar till detta? Är det verkligen så att man har glömt bort kulturskolorna och musikskolorna? Jag skall gå tillbaka till skolans utformning. Vi tycker att rektorernas profil har lyfts fram enormt i det här betänkandet. För oss är inte benämningen rektor viktig utan att det finns samarbetsformer och beslutsfunktioner som ökar elevernas, föräldrarnas och lärarnas engagemang och inflytande i skolan. Vi anser att rektor eller motsvarande skall tillsättas av skolans styrelse. När det sedan gäller statsbidragens utformning har miljöpartiet ett eget förslag där vi menar att man skall dela upp det i tre delar. Ett statsbidrag bör vara generellt och ta hänsyn till kommunernas struktur. Det gäller antalet barn, familjestruktur, invandrartäthet, antal barn i hemspråksundervisning, åldersstruktur osv. Man skall även ta hänsyn till glesbygden. Man skall här kompensera dem som har problem och använda det i en allmän pott. Detta gäller även barnomsorgen, inte bara skolan. Vi vill ha ett statsbidrag som följer eleverna, en typ av elevpeng som är lika för alla elever var de än bor. Det skall alltså gälla både kommunala, kooperativa och fristående skolor. Där vill jag betona, Ylva Johansson, att dessa skolor skall vara godkända och följa nationella bestämmelser. Jag är mycket positiv till vänsterns nya syn på skolan. Man har bytt fot och kommit mycket nära miljöpartiets synpunkter och även högersidans, moderater och folkpartister, eftersom vänstern nu vill öka inflytandet genom självstyrande skolor. Vi anser att en tredje typ av statsbidrag skall utgå till de kommunala barnomsorgsinstitutionerna. Sådana institutioner kan drivas kommunalt, kooperativt eller privat, dock ej i vinstsyfte, har vi tillagt, när det gäller privata institutioner. De skall följa kommunala barnomsorgsplaner, nationella planer och bestämmelser. Dessa elev och barnomsorgsplaner kan variera mellan olika åldrar och stadier. Miljöpartiet har sagt att denna övergång skulle kunna ske före den 1 juli 1993, och under tiden accepterar vi propositionens förslag. Detta beror på att vi har människor som sitter i kommittéer som behandlar det kommunala inflytandet, och vi räknar med att också de skall komma fram till någonting och kanske kunna bidra till att förverkliga våra idéer. Herr talman! Krispaketet har orsakat kaos i denna debatt liksom i debatten om kommunalisering av lärarna. Jag tänker då på de 300 milj.kr. som skall tas från hemspråksundervisningen. Hur detta skall gå till nämns inte. Vi i miljöpartiet anser att det är oerhört viktigt att garantera hemspråksundervisningens fortsatta existens och att se till att den får behålla sin status. Ingen har hittills talat om komvux. Vi i miljöpartiet tycker att det är bra att man i betänkandet har föreslagit en s.k. gummibandsprincip. De kommuner som redan har byggt ut komvux ordentligt skall inte bestraffas, utan de skall belönas och få fortsätta med sin verksamhet. De som vill bygga ut får göra det när de uppnått den kvalitet som behövs. Miljöpartiet vill också betona att distansundervisningen är oerhört viktig. Jag tänker då på statens skola för vuxna. Det är ett oerhört bra sätt att komplettera sin skolutbildning när man blivit litet äldre och kan läsa på distans. Vi vill därför slå ett slag för speciellt statens skola för vuxna i Härnösand, som arbetar tillsammans med utbildningsradion. Sedan kommer jag till lärarna och fortbildningen. Jag håller med Ann-Cathrine Haglund om att läget är allvarligt när det gäller utformningen av lärarutbildningen. Strömhoppen från lärarutbildningen, och från skolan över huvud taget, beror i hög grad på att lärarna känner sig utelämnade och att de får fel signaler. Ge lärarna frihet att arbeta och arbetsglädje! Enbart elevkontakter räcker inte ett helt arbetsliv, utan det är viktigt med meningsfull fortbildning. Därför har vi från miljöpartiet krävt att en lärare vart sjunde år skall ha rätt till en termins studier och yrkespraktik. Vi har också sagt att det är viktigt att universiteten och högskolorna anordnar dessa fortbildningsinsatser. När det gäller skolverkets lokalisering har miljöpartiet liksom centern betonat att det är viktigt att utlokalisera verket. Både Rune Molin och Mona Sahlin har vid sina besök i Västernorrland sagt att Västernorrland skall prioriteras. Som vi vet ligger detta län mitt i Sverige, och det finns en mycket stor framåtanda. Det finns i dag idéer om att placera ett universitet i denna region. Jag tycker att det visar på kreativitet och framsynthet. Härnösand är en skolstad med traditioner som skulle passa utmärkt som lokaliseringsort för skolverket. Vi i miljöpartiet ställer oss därför bakom reservation nr 28. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 3, 18, 28 och 34, men naturligtvis står vi i miljöpartiet bakom alla våra reservationer vid utskottets betänkande.
Herr talman! Jag håller inte med Eva Goe s om att vänsterpartiets syn på självförvaltande skolor och elevinflytande skulle ha särskilt stora likheter med den syn som högerpartierna företräder. Jag vill ta upp några punkter där våra åsikter skiljer sig kraftigt. Den första är den rätt för den skola som så önskar att mäla sig ut ur det kommunala skolväsendet som såväl folkpartiet som miljöpartiet har reserverat sig till förmån för. Den andra gäller det förslag om ett statsbidrag utformat som en elevpeng, vilket kommer att skapa stora orättvisor mellan elever. Den tredje är att vi i vänsterpartiet inte vill att skolorna skall konkurrera om eleverna. Vi vill i stället ge eleverna möjlighet att ha inflytande på den skola där de går.
Herr talman! Om Ylva Johansson hade läst reservationen i utskottsbetänkandet, hade hon sett att där står att man i vissa kommuner diskuterar en utläggning av driften av en del av grundskolan, och man vill ha reda på i vilken juridisk form skolorna kan drivas i entreprenad. Det är detta som vi i miljöpartiet har betonat, dvs. att de juridiska förutsättningarna härför skall utredas. Jag vill än en gång betona att just självstyrande skolor, med en styrelse där föräldrar och personal är engagerade är något som är bra. Skulle t.ex. inte en kooperativ skola i Drevdagen vara något som passar vänsterpartiet? Det blir ju självstyrande skolor med ett aktivt elevinflytande och där även föräldrarna verkligen är aktiva.
Herr talman! Detta är ett litet märkligt resonemang. Nu är det plötsligt fråga om att de borgerliga förslagen handlar om att man vill ha engagemang och att människor skall vara engagerade och ha inflytande över skolan. Det är väl inte riktigt där som skiljelinjen går.
Herr talman! Det var i alla fall det jag trodde från början. I tidigare reservationer från vänsterpartiet har man inte haft med frågan om engagemang och frihet att utforma arbetet. Det vi vill betona är att en skola av typen Drevdagen skall kunna överlämnas till en annan juridisk person. Detta är sådant som vi tycker att man skall utreda.